Herr talman! Herr Bohman höll för en stund sedan i denna kammare ett anförande som jag skulle vilja säga var typiskt för honom; det var principiellt, intressant och engagerat. Jag vill gärna använda tillfället att redan i dag i korthet bemöta vad han sade. Herr Bohman angrep regeringens näringspolitiska aktivitet — och det var väsentligt för hans resonemang — från demokratiska utgångspunkter. Särskilt angrep han formerna för statens medverkan i bildandet av företaget Uddcomb. Han angrep vidare formerna för förvärvet av aktiemajoriteten i Kabi liksom också vårt avtal med Apotekarsocieteten, som innebar förvärv av Vitrum-ACO liksom apoteksväsendets omläggning i samhällelig ägo. Han menade att vi med dessa åtgärder och de former under vilka besluten fattades skulle ha förgripit oss på demokratin. Låt oss börja med fallet Uddcomb. Kammarens ledamöter vet att syftet med bildandet av Uddcomb, som med nödvändighet förutsatte statens medverkan, var att rädda en kvalificerad produktion till svensk ekonomi och därmed trygga en inte oväsentlig sysselsättning. Omständigheterna kring bolagsbildningen är offentligt redovisade och kommer inom kort ånyo att redovisas inför riksdagen. Förhållandena var sådana att detta bolag måste bildas utomordentligt snabbt. De övriga deltagarna i bolagsbildningen, det svenska företaget Uddeholm och det amerikanska Combustion, måste redan under sommaren bli förvissade om den statliga partens medverkan på ett juridiskt bindande sätt. Varför var det så? Jo, det har också sagts inför offentligheten, och det kommer — jag upprepar — återigen att redovisas inför riksdagen.

Det var denna risk vi inte ville ta, och det var därför som vi, med den konstitution vi har och med de institutionella möjligheter vi i dag förfogar över, begagnade oss av Investeringsbankens medverkan för att få bolagsbildningen till stånd. Investeringsbanken är som bekant en institution som har bildats med riksdagens godkännande, trots dåvarande högerpartiets protester. Det företaget har till uppgift att ta risker. Regeringens överenskommelse med Investeringsbanken innebär i och för sig ett åtagande av regeringen att föreslå riksdagen att överta Investeringsbankens aktieinnehav i Uddcomb, men det är icke någon nödvändig förutsättning för Uddcombs fortsatta existens. Låt oss säga att Investeringsbanken löper en viss risk att inte få detta aktieinnehav avlöst, men det är alltså en risk som den varit beredd att ta. Investeringsbanken har handlat helt i överensstämmelse med sitt syfte, och ingen kan påstå att dess styrelse skulle ha begått en odemokratisk handling. Herr Bohman tog också upp vårt förvärv av aktiemajoriteten i Kabi. Jag undrar hur herr Bohman egentligen föreställer sig att staten över huvud taget skall kunna föra förhandlingar med andra ägare, om den inte skall kunna göra det under villkor som är något så när lika de villkor som gäller för andra spekulanter. Staten var nämligen icke den enda intressenten när det rörde sig om att förvärva Kabi. Om det sätt på vilket förhandlingarna fördes och avslutades kan man väl säga att vi inte var i stånd att handla och förhandla på villkor som var likställda med dem som gäller för andra spekulanter. Vi måste reservera oss för riksdagens godkännande. Det är ett risktagande, vars bärande helt ligger på säljarens sida. Prippbryggerierna får ta risken att denna affär inte kommer till stånd, för den händelse riksdagen inte skulle godkänna den. Skattebetalarna-staten ikläds inte någon som helst skadeståndsskyldighet, och herr Bohman har alltså full frihet att utan några sådana hänsyn till skattebetalarna argumentera för avslag på den proposition som inom kort föreläggs riksdagen. Det är självklart att vi vid detta förvärv liksom vid andra har handlat därför att vi med detta handlande menar oss ha försvarat väsentliga värden för det svenska folket. Vi har när det gäller hela läkemedelsförsörjningen redovisat en plan över de olika etapperna i vårt reformarbete inom läkemedelsområdet. Nu anklagas vi av herr Bohman för att vi redovisar denna plan, medan herr Holmberg tidigare i dag just har efterlyst planer och förebrått oss bristen på planer. Här föreligger ett område av den karaktären att det varit möjligt för oss att — inte bara i somras, som herr Bohman antydde, utan redan före valet 1968 — redovisa med vilka metoder vi tänkte arbeta och vilka steg vi ämnade ta. Jag tror att herr Holmberg och herr Bohman får försöka komma överens om vad ni menar med ansvar för demokratin. Låt mig avslutningsvis erinra om att herr Bohman har talat mycket om demokrati. Han citerade också statsministerns uttalande att vi bör vara aktsamma med orden och ansåg att det kunde tillämpas på vårt handlande i fallen Uddcomb och Kabi. Herr Bohman borde nog också ha beaktat det för egen del. Den fråga jag tror att alla måste ställa som har följt herr Bohmans anförande här och moderata samlingspartiets agerande över huvud taget är nämligen: Är det omtanke om demokratin och om de många människorna som verkligen bestämmer herr Bohmans angrepp på vår företagspolitik? Eller är det inte i stället ambitionen att hindra oss att bedriva en aktiv statlig företagspolitik? Det är alldeles uppenbart att detta är effekten av de förändringar som herr Bohman vill införa beträffande våra möjligheter att handla. I och för sig respekterar jag herr Bohmans motstånd mot en ökad statlig företagsaktivitet, även om jag självfallet inte delar hans uppfattning. Jag tycker emellertid att herr Bohman i sin kritik av dessa speciella fall liksom i sin kritik över huvud taget bör använda riktiga argument. Han bör klart tala om varför han angriper oss på denna punkt, och han bör inte förstärka sin kritik med vad som i detta fall måste betraktas som en falsk omsorg om demokratin.
Herr talman! Hur i all sin dar skall jag bära mig åt för att på tre minuter försöka utveckla de tankegångar som ligger bakom min kritik mot regeringen? Låt mig först erkänna, herr Wickman, att demokratin är ett ofta tungt och långsamt arbetande system. Men detta följer delvis av strävan att ge enskilda människor och grupper möjlighet att påverka besluten. Riksdagens granskning av våra utgiftsbeslut bygger på att det är allmänna medel som vi handskas med. Granskningen förutsätter att riksdagens oppositionspartier skall ges tillfälle till reell behandling av utgiftsbesluten. Oppositionen skall, som jag sade, åtminstone få presentera alternativ som kan bli nedvoterade — det är ett minimikrav. Man kan diskutera i vilka former demokratin skall arbeta och man kan diskutera om vår författning är den lämpliga. När man går ut och driver en näringspolitisk aktivitet av det slag som statsrådet Wickman är företrädare för kan man naturligtvis diskutera, om vårt demokratiska system är lämpat därför. Men om man har den uppfattningen, om man anser att effektiviteten, snabbheten och aktiviteten är viktigare än det tunga beslutsförfarandet då skall regeringen lägga fram förslag som syftar till att få ett enklare och snabbare förfarande, så att vi får tillfälle att här i kammaren ha en öppen debatt om vilka principer som skall följas när man, som nu sker, förstatligar företag på löpande band. Statsrådet Wickman sade att »vi har redovisat en plan för hur det skall gå till på läkemedelsområdet». Ja, det har ni gjort på era kongresser och i offentliga anföranden, men ni har inte lagt fram ett principprogram för Sveriges riksdag, till vilket den har kunnat ta ställning. Om ni hade gjort det — och det hade det varit möjligt för er att göra — skulle vi ha kunnat få en ordentlig debatt om hur stor den statliga läkemedelssektorn skall vara och vad den skall omfatta. Regeringen skulle ha kunnat få ett principuttalande genomvoterat här i kammaren med majoritetens eller eventuellt — det vet jag inte — hela riksdagens hjälp. Det räcker att regeringen haft ett principprogram, menar statsrådet Wickman, och det har man talat om. Efter det programmet har man alltså målmedvetet handlat. Man har köpt in Kabi med dotterföretag i syfte att sedan köpa in apoteken med dotterföretag, fullständigt i överensstämmelse med den plan som varit regeringens. Men vi har inte fått debattera planen här i kammaren. Beträffande Uddcomb sade jag uttryckligen att det är möjligt, kanske till och med sannolikt, att vi kunde ha ställt oss bakom den affären. Men vi har inte fått tillfälle att diskutera den trots att man redan bygger nere i Karlskrona; vi har ställts utanför möjligheten att påverka beslutet. Investeringsbanken kunde köpa företaget. Ja, det ligger inom Investeringsbankens ram att göra sådana transaktioner. Men det är inte uteslutet att det också hade gått att skaffa fram enskilda intressenter som kunnat köpa det. Vi kan säga att det i princip är fel att Investeringsbanken har dessa fullmakter. Vi har tidigare opponeratl oss mot att Investeringsbanken fått dem, men vi har blivit nedvoterade och Investeringsbankens handlande kan vi därför inte längre principiellt kritisera. Men nu bygger Uddcomb på att aktierna skall ägas av det statliga förvaltningsbolaget, och detta har vi inte fått eller kunnat taga ställning till, herr Wickman!
Herr talman! Det är riktigt, herr Bohman, att riksdagen ännu inte haft tillfälle att diskutera det statliga förvaltningsbolaget. Däremot har moderata samlingspartiet haft tillfälle att skriva en eller ett par motioner i frågan, och vi får tillfälle att diskutera den inom kort här i riksdagen. Det är väl ganska självklart att förvaltningsbolaget inte kan äga aktierna i dessa företag innan det är bildat. Om förvaltningsbolaget kommer till stånd gör det detta under fullt betryggande demokratiska former genom beslut i detta hus. Skall vi föra en aktiv näringspolitik, är det nödvändigt att vi finner effektiva former för denna politik. Sätt icke kravet på effektiva former i ett motsatsförhållande till demokratin! Herr Bohman säger att demokratin är ett långsamt och tungrott system. Herr Bohman drar härav slutsatsen — och det är i det avseendet jag menar att herr Bohman talar med en falsk omsorg om demokratin — att vi med bevarade demokratiska arbetsformer icke kan föra en aktiv näringspolitik; detta ligger indirekt i allt vad herr Bohman säger. Men det är ju bl.a. just för att finna formerna för att förena det demokratiska inflytandet med den nödvändiga effektiviteten som vi lagt fram förslaget om inrättande av förvaltningsbolaget. Vid behandlingen av det förslaget får vi här i riksdagen tillfälle att avgöra vilka resurser vi vill ge förvaltningsbolaget. Det är precis samma sak som att riksdagen varje år till Kungl. Maj:ts förfogande ställer en ram för lokaliseringslån. Det är självklart att varje förhandling om ett lokaliseringslån eller ett 1okaliseringsbidrag i det enskilda fallet innebär en känslig avvägning. Men jag har aldrig hört någon anmärka på det förfarandet, och jag kan inte se att det är någon skillnad jämfört med den sak vi nu diskuterar. När det gäller lokaliseringselånen vet vi att vi tar mycket betydande risker med skattebetalarnas pengar. Därför blir hela denna uppdelning i skattebetalarnas pengar och privata pengar ofta rätt besynnerlig. Man talar mycket gärna om skattebetalarnas pengar när det gäller aktier i statliga företag. Däremot nämner man inte att det är skattebetalarnas pengar som går till de privata företagen i form av lokaliseringslån och lokaliseringsbidrag, beträffande vilka skattebetalarna otvivelaktigt tar stora risker — i många fall väsentligt större risker än vad som är fallet när det gäller de statliga företagen. Det är mycket viktigt att näringspolitiken blir demokratiskt underbyggd. Jag menar att det också är ett demokratiskt intresse att vi finner de effektiva formerna för näringspolitiken och företagspolitiken. Det vore att misskreditera demokratin, herr Bohman, om vi skulle tvinga staten att handla på ett sätt som herr Bohman mycket väl inser är ineffektivt och som omöjliggör ett aktivt uppträdande. Om vi förknippar demokrati med maktlöshet och inaktivitet, då skulle vi sätta tilltron till demokratin i fara.

Herr talman! Jag tycker att det är beklagligt och oroande att statsrådet Wickman inte förstår hur allvarligt problemet är. I stället nöjer sig herr Wickman med att beskylla mig för att vara an hängare av något slags falsk demokrati. Statsrådet Wickman erkände kort dessförinnan att riksdagen inte har fått ta ställning till den plan för statens handlande på läkemedelsområdet på vilken regeringen och regeringens förhandlare målmedvetet arbetat under hela sommaren. Varför inte? Varför inte först lägga fram planen, låta oss ta ställning till den eventuellt och bli nedvoterade och på det sättet få fullmakt från riksdagsmajoriteten för att sedan kunna handla enligt de riktlinjer som planen anger? Herr Wickman åberopade lokaliseringspolitiken som parallell. Men lokaliseringspolitiken är just ett exempel på det jag talade om. När det gäller denna politik har vi ju i detalj angivit vad de olika myndigheterna får göra, vilka lån och bidrag de får ge. Beloppen har fixerats, och man har fixerat andelen för den ena och den andra stödformen. Man har ställt upp mycket noggranna villkor — enligt min mening, herr Wickman, alltför noggranna villkor; man skulle kunna tänka sig något större rörlighet. Men man har lagt programmet på riksdagens bord, och vi har debatterat den i timmar och dagar. Vi har tagit ställning till den, och regeringen har fått fullmakt att tillsammans med sina ämbetsverk handla efter planen. I det fall jag kritiserat har man gått den rakt motsatta vägen. Man har vidtagit ett stort antal punktåtgärder enligt en plan som regeringen tydligen gjort upp men som inte underställts riksdagen. Sedan ställs vi inför fait accompli och har i realiteten inga möjligheter att säga nej; ärendena är så hopkopplade och har förts så långt att det rentav kan te sig löjeväckande att säga nej. Det går inte att göra på det sättet. Det är farligt att emot demokratin och dess arbetsfördelning ställa kraven på effektivitet. Utan att dra några som helst paralleller i övrigt vill jag gärna erinra om att det just är begreppet effektivitet som brukar åberopas av planhushållningsstaterna, de stater som vill nagga demokratin i kanten, de stater som vill avskaffa demokratin och de stater som inte vill ha ett demokratiskt system. Där talar man om effektivitet för att åstadkomma resultat. Men någonstans bör det finnas en gemensam nämnare. Hur man skall gå till väga har jag skisserat. Herr Wickman sade att den näringspolitik han bedriver utgör ett försök att under demokratiska former åstadkomma resultat. Jag bestrider det. Det är icke under demokratiska former regeringen handlat under förra året och den sommar och höst som min kritik gäller. Det statliga förvaltningsbolaget får vi tillfälle att diskutera.

Herr talman! Det vore frestande att fortsätta denna debatt, men jag skall avstå från det. Detta är den sista remissdebatten på 1960-talet. Ju närmare man kommer en decennieväxling, desto mer frestas man att låta aspekterna framåt spela över en längre tidsperiod än vid ett vanligt årsskifte. Vi har nu dörren på glänt till 1970-talet, och jag tror inte jag tar fel om jag säger att det blir ett mer spännande decennium än något annat efter andra världskriget. Inte minst gäller detta för vårt näringsliv.

En sak som måste klargöras för företagsamheten och det svenska näringslivet inför 1970-talet är om vi i Sverige anser att den ekonomiska tillväxten även under det kommande decenniet skall utgöra den målsättning som vi tidigare varit ense om. Skall den målsättningen omprövas? Är det andra faktorer i värderingarna som kommer att göra sig gällande och låta den ekonomiska tillväxten möjligen få en andraplansroll? Frågan skulle kunna tyckas vara omotiverad, men många har gjort sig till tolk för frågeställningen, och jag vill därför gärna stanna upp inför den. I bakgrunden ligger frågan, vilken roll den ekonomiska tillväxten skall spela i debatten om materiella och icke materiella värderingar i framtiden. Man har här sugit sig fast vid att den ekonomiska tillväxten har kommit att hänföras till den materiella standarden, medan den i debatten nästan har fått en motsatsställning till andra värderingar. Detta är kanske egentligen inte helt utan grund, eftersom den ekonomiska tillväxten på 1970-talet kommer att ställa mycket stora krav på näringslivet och på människorna i näringslivet, människor av alla kategorier, inklusive företagarna. Jag tycker det är väsentligt att slå fast att de allra flesta värderingar av icke materiell natur trots allt inte kan leda till resultat utan en stark ekonomisk tillväxt. Hur skall vi utan en stark ekonomisk tillväxt kunna förkorta arbetstiden? Hur skall vi kunna lösa våra miljöproblem, hur skall vi kunna komma till rätta med vårdproblemen, och hur skall vår fritid kunna få ett vettigt innehåll, om vi inte har tillräckliga me del till vårt förfogande? Hur skall vi kunna hjälpa u-länderna, om inte en ekonomisk tillväxt förser oss med medel att göra det? Hur skall vi över huvud taget kunna förverkliga 1970-talets reformprogram? Jag vill alltså starkt hävda att vi, vilka värderingar vi än kommer att ha under 1970-talet, kommer att vara beroende av den ekonomiska tillväxten, särskilt som vi svenskar blivit bortskämda med en genomsnittlig levnadsstandard, som är den näst högsta i världen efter USA:s. I verkligheten är standarden avsevärt bättre än genomsnittssiffrorna visar, eftersom utjämningen har gått längre hos Oss än i något annat västland mig veterligt. Tillväxtkraften i vår ekonomi spelar också en nyckelroll när det gäller att hjälpa de sämst ställda i vårt samhälle, ty med den lönemekanism som finns på marknaden lär mycket få grupper frivilligt lämna ifrån sig någonting till någon annan grupp. Därför är den enda realistiska möjligheten att ur tillväxten få medel att komma till rätta med de sämst ställdas läge i samhället. På det sättet har vi en chans att jämlika oss, inte neråt, utan uppåt, och det är väl vad vi eftersträvar. Med detta resonemang som bakgrund borde det vara självklart för alla vettigt tänkande svenskar att företagen och näringslivet spelar en nyckelroll. Eftersom företagen till övervägande del är privata, har de förutsättningar vi ger det fria näringslivet att verka stor betydelse för våra möjligheter att infria våra drömmar och våra önskningar på 1970 talet. Det gäller emellertid inte bara de privata företagen, utan det gäller också de statliga.

Men även för näringslivet, för företagen och företagarna, finns det en hel del värderingar som man gärna vill se förverkligade och som man är beroende av. Jag har under hösten haft tillfälle att utbyta tankar med många företagargrupper. Det är mycket som rör sig i hjärnorna hos alla våra företagare — jag tänker då inte minst på de små och medelstora företagarna. Man tycker att företagarna som grupp, om inte direkt deklasserats, så i varje fall långt ifrån fått känna den omsorg och den uppskattning som i debatten har kommit andra grupper i vårt land så rikligt till del.

Förr, herr talman, drömde en företagare om att få lämna över stafettpinnen till nästa generation i form av ett välskött, välkonsoliderat företag. För det mesta lyckades det, ibland misslyckades det, men viljan var stark, och ihålligheten var seg. I dag drömmer tyvärr många företagare om att byta yrke eller att flytta utomlands. I varje fall ifrågasätter man om nästa generation skall eller kan eller får ägna sig åt att fortsätta vad flera generationer tidigare har påbörjat och vidarefört. Vi har 100 000 små och medelstora företagare i detta land, och de sysselsätter i sin tur så många arbetstagare att det märks på vår arbetsmarknad. Jag tror att vi skulle få utomordentligt stora lokaliseringspro blem, inte minst i Norrland, Värmland och Dalarna, om de små och medelstora företagarna började tvivla på sin roll i samhället. De tycker ibland att de har blivit något slags måltavla i jämlikhetsdebatten. Jag vill vid detta tillfälle lägga regeringen och framför allt dem som där har att göra med företagsamhetens betingelser om hjärtat att se till att företagarna verkligen får känna det stöd som de behöver för att kunna utföra ett arbete som ofta vad arbetstiden beträffar är oändligt mycket större än vanliga arbetstagares.

Kunde man också, herr talman, lyfta bort allt krångel med uppgiftsskyldigheter och andra administrativa pålagor, framför allt på småindustrin, vore mycket vunnet. Kunde man dessutom finna bättre former för att särskilt tillgodose de innovationsrika små och medelstora företagen, skulle man göra Sverige stor nytta. Klurighet och klokhet finns nämligen både i Storuman och i Gislaved. Hade inte den fria företagsamheten kunnat visa fram så förnämliga exempel som Anderstorp, Gnosjö och många fler skulle sysselsättningsproblem och trygghetsproblem i Sverige i dag ha haft en helt annan och mycket mer negativ och allvarlig dimension. Vill vi värna om vårt välstånd heter mekanismen ekonomisk tillväxt genom vår svenska fria företagsamhet. Statsrådet Wickman nämnde att vi måste finna effektiva former för att driva en aktiv näringspolitik. Men hur skall vi kunna göra det, om luften går ur de företagare som skall driva — eller drivas av — vår näringspolitik?

Herr talman! Vi har här i landet sedan en tid en kreditpolitik som betecknats som brutal. Vi har ett ränteläge som redan före den sista höjningen har betecknats med ett ord som använts också i dag: skyhögt. Måste det vara så? Eller är det en följd av missgrepp och misslyckanden? Ett misslyckande är i varje fall helt klart. Vi har inte fått den ekonomiska politikens båda komponenter, finanspolitiken och penningpolitiken, att gå kugg i kugg med varandra. En medlem av riksbanksfullmäktige, herr Holmberg, har redan här i dag fört fram den uppfattningen. En felinriktad finanspolitik har flyttat över ett alltför starkt tryck på penningpolitiken. Det är ett av skälen till att det gnisslar och kärvar i maskineriet. De aktuella svårigheterna är nog så påtagliga. De belystes t.ex. vid Sparbanksföreningens årsmöte för någon vecka sedan och är — tyvärr — självupplevda av många företag. Men utöver de aktuella finns det mera kroniska bekymmer. Organisationen av den ekonomiska politiken här i landet är — för att använda ett modeord — betänkligt risig. Den är självvuxen — en tuktande hand har saknats. Faktiskt är det hög tid att göra något åt detta, inte minst med tanke på att en mindre risig organisation hade kunnat nå de erforderliga målen med mindre brutalitet och med mindre av dramatik. Huvudman för finanspolitiken är regeringen och riksdagen genom budgetförslaget. Huvudman för penningpolitiken är riksbanksfullmäktige. Till budgeten — och alltså finanspolitiken — tar vi här i riksdagen ställning innan den träder i kraft. Penningpolitiken granskar vi i normalfall först i efterhand. På båda områdena har målsättningarna blivit väsentligt mera omfattande, och tänkbara medel att nå målen har blivit betydligt flera än vad fallet var på det mindre ambitiösa och mindre dominerande — och kanske mindre kunniga — samhällets tid. En statsbudget är ju numera inte bara en fråga om statsutgifter och sättet att täcka dem. Budgeten utformas ju också nu för tiden för att påverka konjunkturen i önskad riktning. Också socialpolitiska synpunkter, t.ex. önskemålet om full sysselsättning eller standardutjämning, gör sig gällande. För penningpolitikens del är det fråga om någonting motsvarande. Vården av penningvärdet omfattar på ett helt annat sätt än förr ansvar för nationalproduktens tillväxt, balans i ekonomin och sådant. Målsättningarna har förändrats och delvis blivit gemensamma för finanspolitik och penningpolitik. De operativa medlen som står till buds har förändrats. Men beslutsmekanismen är formellt oförändrad. Det är otillfredsställande. Att regeringen inte kunnat råda bot på det är beklagligt. Nackdelarna av organisationens risighet framträder alltmer påtagligt av flera skäl. Ett sådant är att statsverksamheten ständigt växer. Enskilda människors och olika samfälligheters villkor påverkas mer än förr av statsverksamheten. Dålig organisation på ett relativt betydelselöst område kan vara tolerabel. På områden av mera strategisk betydelse blir den ytterligt besvärande. En annan omständighet som gör att den orationella beslutsorganisationen är till större nackdel än förr är det högre tempo som skeendet numera har. Vi har snabbat upp insamlingen av vårt informationsmaterial genom att se över statistikproduktionen. Bearbetningen av det materialet och av för oss intressant material från utlandet sker nu också med berömvärd snabbhet genom konjunkturinstitutet och andra. Datatekniken kommer säkert att ytterligare förbättra informationen både i fråga om kvalitet och aktualitet. Men vilken aktivitet utlöser informa tionen? Grunderna för beslutsfattandet finns men hur blir det med besluten? Beträffande budgeten måste det konstateras att den i stort sett ligger fast. I slutet av ett budgetår är utformningen av budgeten ungefär ett år gammal och baserad på information som ofta är ytterligare ett halvår gammal. På utgiftssidan kan regeringen göra en del marginella justeringar. På inkomstsidan däremot kan i varje fall inget ske under den tid — det är fråga om nästan ett halvår — då riksdagen inte har session. De nya informationerna får därför i de flesta fall på finanspolitikens ansvarsområde åtgärdas med ett »jaså>. Motsvarande formella låsning gäller inte för bankofullmäktige. Men den omständigheten att gemenskapen i en rad målsättningar gör penningpolitiken till siamesisk tvilling med den tröga finanspolitiken innebär i själva verket en begränsning i bankofullmäktiges handlingsfrihet. Och minskas antalet områden där man kan trycka på, så utsätts de resterande områdena för desto hårdare tryck. Att finanspolitik och penningpolitik inte går kugg i kugg med varandra är enligt min uppfattning det främsta skälet till att vi fått en så drastisk penningpolitik. Vi alla är i olika sammanhang bundna i gammalt tänkande, inte minst om tankarna formulerats fast. En sådan formulering som naturligtvis särskilt fängslar oss riksdagsmän är den om svenskarnas urgamla rätt att sig själv beskatta. Den gör oss obenägna att leka med sådana tankar som att t.ex. en budget skulle kunna utformas med större flexibilitet än nu, med alternativ att tillämpas efter vad ändrade förhållanden kunde ge anledning till. I vår respekt inför de former i vilka skattebeslut bör vara fixerade glömmer vi ofta realiteterna, t.ex. att höjden av kommunalskatten — för flertalet skattskyldiga är den mera intressant än statsskatten — faktiskt kan bestämmas av huruvida kommunen får tillstånd att låna pengar eller måste skattefinansiera i större utsträckning. Eller låt mig ta ett annat exempel. När nominallönerna höjs för att kompensera penningvärdeförsämringen blir resultatet i flertalet fall en icke beslutad skatteskärpning. Sådana iakttagelser borde dämpa vår ovilja att tänka oss vissa budgetbeslut i andra former än dem vi nu känner. Det är allt skäl att tänka igenom hur beslutsfunktionerna bör vara uppbyggda på det utomordentligt viktiga område som den ekonomiska politiken representerar. Utgångspunkten bör väl vara de krav som när beslut skall fattas ställes t.ex. på graden av snabbhet, på sekretess och på kontinuerlig information och bevakning — för att nu bara nämna några punkter där vår plenarförsamling skiljer sig från riksbanksfullmäktige. Möjligheten att låta besluten innefatta alternativa handlingsmöjligheter borde också övervägas liksom kanske delegerande av rätten till vissa beslut till en den ekonomiska politikens utryckningsstyrka. Det är att hoppas att grundlagberedningen tar upp sådana resonemang om hur vi i konstitutionellt betryggande former skall få en effektivare beslutsordning. Också arbetsfördelningen av ärenden på departement och riksdagsutskott kommer med i bilden. Man får också hoppas att utredningen om det statliga budgetsystemet, som finansministern tillsatte i somras, inte fördjupar sig i bokföringsfinesser utan beaktar behovet av enhetligare styrning av den ekonomiska politiken. Det kanske förefaller underligt att en icke-socialistisk riksdagsman efterlyser en effektivare styrning. Det kan synas vara ett oliberalt krav. Jag tror att jag redan tidigare var inne på tankegången men vill för säkerhets skull nu upprepa, att en effektiv och rationell styrning vållar väsentligt mindre svårigheter för de styrda icke-statliga aktiviteterna i samhället än en organisatoriskt otillfredsställande styrning. Efter att nu ha tecknat bakgrunden till de bekymmer riksbanken har genom att i divisionsansvar med finanspolitikens huvudman få dra för mycket av lasset skall jag också säga något om penningpolitiken. I mitt resonemang ingick påpekandet att begränsningen av objekten för penningpolitiken gör trycket på de återstående objekten ännu mera kännbart. Det är näringslivet som har fått känna det trycket i form av en kraftigt fördyrad och försvårad kreditförsörjning. Investeringsprogram har måst revideras. Man har gått miste om säljorder för att man inte kunnat lämna köparen de önskade kreditvillkoren. Man har fått avstå från att i god tid tillförsäkra sig råvaror och material, fastän man har sett priserna gå uppåt. Många chanser har missats. Betalningsinställelser och konkurser ger besked om att många företag inte har kunnat överleva i det bistra klimatet. För dem som arbetar inom företagen är sådant ofta en tragedi, för samhället ofta en värdeförstöring. Sådant är förvisso inte effekter som riksbanken eftersträvar. Det är besvärande bieffekter av den politik som riksbanken anser sig tvingad att följa, tvingad av omständigheter utanför detta land och inom landet och ganska utlämnad av finanspolitiken, som nu möter upp med ett mycket stort budgetunderskott i ett läge där konjunkturhänsyn hade krävt en helt annan balans. För riksbanken måste detta kännas irriterande. Irritationen har riktat sig mot bankerna, som ofta har funnit det hårt att inte bara åläggas att fungera som exekutorer av riksbankens ålägganden utan dessutom ständigt få kritik för att exekutionen inte verkställes flinkt nog. När det gäller kritiken mot bankerna för kreditexpansionen under andra halvåret i fjol och första halvåret 1969 får man inte glömma, att efterfrågan på kapital stiger när en boom börjar skönjas. Om efterfrågan inte tillfredsställs, kommer uppsvinget av sig. För ett år sedan var alla införstådda med att man skulle höja aktiviteten i näringslivet — bankerna för sin del gjorde helt enkelt vad på dem ankom. När uppsvinget så kom, snabbare och starkare än vad man hade väntat sig, slog bankerna till bromsarna. Men det finns alltid löften som inte kan ryggas. Bortsett från moraliska aspekter skulle ryggade utfästelser ofta betyda avsevärda svårigheter genom att långtidsplaneringen bryts sönder. Konsekvenserna skulle bli högst besvärande för företagen och deras anställda. När man ser sådant på nära håll är det inte lätt att agera som den effektive exekutor som de centrala myndigheterna vill att banksystemet skall fungera som. Utöver den inhemska kreditexpansionen är det ju det kraftiga utflödet av valutor som varit alarmerande för riksbanken. Representanter för riksbanken och utomstående expertis, bl.a. medlemmen av planeringsrådet professor Erik Lundberg, har redovisat ganska olika bedömningar både i fråga om orsakerna till valutautflödet och i fråga om möjligheterna att notera detta utflöde med »mera is i magen», såsom professor Lundberg uttryckt saken. För professor Lundbergs uppfattning talar onekligen det faktum, att själva handelsbalansen alls inte utvecklat sig ogynnsamt. För bedömning av valutareservens utveckling är detta det väsentligaste. Den avtappning som sker genom kapitaltransaktioner kan man ta betydligt lugnare, om man inte har den uppfattningen att avtappningen beror på bristande förtroende för utvecklingen i hemlandet. En sådan avtappning via kapitalexport innebär ju att utländska = kontotillgodohavanden «byts mot investeringar, och om dessa är sunda bör det vara en god affär. Vad beträffar de mycket uppmärksammade förskjutningarna i betalningsterminerna vid likvidering av svensk import och export — påverkade av skilda räntelägen och förväntningar om paritetsändringar — vill jag säga att sådana förskjutningar ju bara kan verkställas i en begränsad omfattning och under begränsad tid. Att överbrygga sådana gap är just valutareservens uppgift. Vad jag nu sagt har, herr talman, föranletts av en önskan att vederbörande instanser verkligen skall ta itu med vår risiga beslutsorganisation på den ekonomiska politikens område.

Det nuvarande tillståndet går ut över de intressen som den ekonomiska politiken har att tillgodose. Den drabbade kan vara enskild person, företag, kommun eller staten själv. Alla har vi intresse av en bättre organisation där finanspolitik och penningpolitik på ett rationellt sätt koordineras och bringas att kugg i kugg driva samhället framåt.

Herr talman! Årets remissdebatt anknyter inte till någon proposition, utan det är snarare en remissdebatt som avhandlar beslut och uttalanden vid den socialdemokratiska partikongressen. Denna kongress, som började den 28 september, är vad man diskuterar i dag, och den är värd att diskutera. Man bör observera att det var ett stort arbetsmaterial, förberett under ett års tid, som behandlades vid kongressen. Det var 403 motioner, det var fem särskilda gruppers sammanställningar av olika frågor, det var långa debatter och många debattörer, mer än 500 anföranden hölls. Det tycks irritera borgerligheten att det var en sådan aktivitet. Herr Bohman tycks anse att vi inte borde ha haft en kongress med så allvarliga överläggningsämnen när vi vunnit ett val. Han sade att t.o.m. de borgerliga känner sig bundna av de beslut som vi där fattade, och det är ju imponerande. Men anser herr Bohman att det är fel av ett parti att visa aktivitet även när det har en som det tycks tryggad majoritet för en tid? är det fel att så många av våra rådslagsgrupper tar del av allvarliga problem under lång tid och för allvarliga debatter? Måste det vara ett slags klickvälde för att det skall imponera på de borgerliga partierna? Detta är främmande för vårt parti. I förmiddags dominerades inläggen här av synpunkter på utrikesministerns utrikespolitiska exposé på kongressen och särskilt vad han hade sagt i Vietnamfrågan. Man kan tycka att den frågan har debatterats tillräckligt och kunde avföras nu, men herr Bohman tog upp den igen. Efter det att utrikespolitiken hade debatterats på kongressen hade alla tidningar lovord över löftet om en hjälpinsats. Expressen var något ironisk och sade att 200 miljoner kronor var alldeles för litet för att kallas en massiv insats. Nya Wermlands Tidningen menade att man kommit fram till detta genom att ge efter för en klick inom partiet som stod med en fot innanför järnridån. Det var ungefär som herr Wedén sade i morse en eftergift för nymarxismen o.s.v. Barometern var också något frän och menade att man inte kunde lägga hela hjälpen på Vietnam. Men ingen ifrågasatte att vad som sagts på kongressen betydde att neutraliteten skulle brytas genom en hjälpinsats medan kriget pågick. Ingen såg det. Sydsvenska Dagbladet gjorde emellertid en antydan, och sedan rullade det vidare. Det skulle vara intressant att se hur hela denna låt mig säga pseudonyhet kablades ut och så småningom blev en stor sak. Herr Holmberg ansåg att nu hade denna fråga debatterats tillräckligt så nu kunde saken vara glömd. Dessförinnan hade han emellertid talat om skandalen Torsten Nilsson, om pinsamma steg som hade tagits i denna historia och om att vi för att knipa inrikespolitiska poäng handlat så att vårt lands neutralitetspolitik ifrågasatts. Man kan alltså yttra sig hur som helst och sedan säga att nu skall det vara tyst. Jag vill emellertid anknyta till ett annat av herr Holmbergs yttranden i dag, nämligen att »det finns en kraftig vilja hos moderata samlingspartiet att enigt sluta upp kring vårt lands neutralitetspolitik» eller utrikespolitik — av mina anteckningar framgår inte klart vilket av dessa uttryck han använde. Utrikesutskottet befann sig på resa i Amerika och Canada just när frågan om utrikesministerns Vietnamtal seglade upp. Vi som deltog i resan visste alla att nyheten om att Sverige tänkte skicka 200 miljoner kronor eller 40 miljoner dollar till Vietnam under pågående krig inte var riktig. Det var ingen som svävade i okunnighet om hur det hängde ihop. Vi träffade representanter för våra beskickningar i både USA och Canada. Vi träffade representanter för näringslivet, och vi träffade vår FN-beskickning. Otaliga gånger meddelade utskottets ordförande herr Geijer dem vi träffade att den svenska regeringen stod fast vid sin neutralitetspolitik och att följaktligen ingen uppbyggnadshjälp kommer att lämnas till Vietnam under pågående krig men väl humanitär hjälp och försörjningshjälp. Vid åtminstone ett par tillfällen fann däremot representanter för moderata samlingspartiet det angeläget att markera inte vad herr Holmberg sade i förmiddags att vi är eniga om vår utrikespolitik utan att vi tvärtom inte skulle vara eniga om Vietnam politiken. Detta skedde ena gången då vi sammanträffade med senatens utrikesutskott, i vilket Mr. Fulbright är ordförande. Vid det tillfället begärde en representant för moderata samlingspartiet ordet särskilt för att meddela att vi icke var eniga i Sverige. Hur stämmer detta med den förklaring som herr Holmberg nu avgav? Vem är egentligen ledare för moderata samlingspartiet? Som jag tidigare sagt var det ingen i utrikesutskottet som på något sätt svävade i okunnighet om vad utrikesministerns löfte om de 200 miljonerna innebar. Vid flera tillfällen hade vi också resonerat mera konkret om vilken slags hjälp som skulle lämnas vid de olika hjälptillfällena, såväl när det gällde den humanitära hjälpen, läkemedel, blodplasma o.s. v., som när det gällde annan hjälp — försörjningshjälp, konstgödsel, återuppbyggnadshjälpen. Jag ser i tidningen Expressen i dag att herr Dahlén har sagt att vi i utskottet vid Amerikabesöket försökt rädda vad som räddas kunde. Inte var det väl ett räddningsförsök när moderata samlingspartiet sade ifrån att det inte rådde enighet? Den som har hedern av att frågan om vår neutralitet och frågan om innebörden av löftet om Vietnamhjälp vid många tillfällen klarlades där ute var utrikesutskottets ordförande Arne Geijer. Med tanke på hans goda fackliga kontakter och hans goda anseende i USA vågar jag påstå att hans person därvidlag betydde mycket. Det var allas uppfattning att han skötte informationen på ett utomordentligt sätt. Att så fort tillfälle ges stämma in i kritiken av svensk politik även när man vet att kritiken inte riktas mot faktiska förhållanden, är ett egendomligt dubbelspel. Herr Cassel, som inte var med på denna resa, har på hemmaplan gått in för kritik av utrikesministern. Han säger att felet ligger däri att Torsten Nilsson är både ordförande i Stockholms Arbetarekommun och utrikesminister. Herr Cassel prisar Östen Undén och säger att den gamle herrn var av en annan kaliber — men det är väl inte någon som kan erinra sig att högern prisade herr Undén när han satt som utrikesminister. Nej, då var schismen som allra störst mellan socialdemokratin och moderata samlingspartiet — som ju på den tiden hette högern — eftersom partiets ordförande efter en viss kontrovers icke fick resa till FN. Samtidigt som herr Cassel nu prisar herr Undén säger han att Torsten Nilsson är en man med ett löjets skimmer över sig, och detta skulle som sagt bero på att Torsten Nilsson är utrikesminister och samtidigt ordförandeiStockholms Arbetarekommun. Nu talade inte Torsten Nilsson inför Stockholms Arbetarekommun vid det aktuella tillfället, men herr Cassel menade att utrikesministern genom sitt engagemang där kommit att präglas av omdömeslöshet eller vad han nu kunde mena. Herr Cassel — som tillhör ett annat parti — kräver mycket bestämt i det svenska folkets namn att denna personalunion ordförandeskap i Arbetarekommunen och excellens för utrikesärenden skall upphöra. Nog är man litet grand pösig! I vilken miljö tycker herr Cassel att utrikesministern skall tala utrikespolitik? Är det bättre på cocktailparties? Är det kanske de enda sammanhang som över huvud taget kan anses värdiga nog att tala utrikespolitik i? är det så mycket sämre att stå i Stockholms Arbetarekommun — den största arbetarkommunen — där man kan möta dem som är mest intresserade av utrikespolitik, framför allt en stor mängd ungdom? Är det fel att stå där timme efter timme, dag efter dag, år efter år och föra en allvarlig debatt, klarlägga fakta, sprida upplysning och kanske lära en del yngre människor att det för ett ställningstagande krävs fakta som de kanske inte har känt till? Kan hända Torsten Nilsson har inverkat en hel del på arbetsplatsdiskussionerna i dessa frågor genom att kunna ta upp debatten på ett sätt som gör att människor vågar diskutera. Nej, jag tror att Torsten Nilsson just genom att vara med i Stockholms Arbetarekommun har betytt så oändligt mycket för den utrikespolitiska upplysningen i vårt land och för att skärpa kravet på fakta hos oerhört många, att vi i stället skulle säga att det har varit en utomordentlig tillgång att ha denna personalunion. Kanske man invänder: >Nog kan han gå dit och hålla föredrag, men just detta att han är ordförande är så graverande.> Men om nu inte församlingen Stockholms Arbetarekommun är särskilt suspekt, varför är det suspekt att vara dess ordförande? Jag tycker att det löjliga skimret kastas tillbaka på den som fällt yttrandet. Jag skall gå över till en helt annan sak. Fru Nettelbrandt gjorde här en deklaration i skattefrågorna.

Skall vi vara beredda att ta en skattehöjning för några för att kunna ge en skattelindring åt dem som har det sämst ställt? Det som fru Nettelbrandt målar ut som någonting särskilt skräckinjagande är raka motsatsen. Vi hade först storrådslaget, och vi hade sedan kongressen, där herr Sträng deklarerade sin uppfattning i dessa frågor. Dessförinnan hade oändligt många debatter kring mycket sakmaterial förts i hela vårt land. Sällan har en så öppen debatt föregått en skattereform i så god tid. När fru Nettelbrandt mera konkret gick in på skattefrågorna visade det sig också att hon ganska bra hade följt debatten på partikongressen, och hon anslöt sig till herr Sträng i fråga om praktiskt taget hela reformförslaget. Hon sade med emfas att kommunerna måste ha rätt att bestämma sin skatt själva. Det är precis vad herr Sträng med mycken kraft anförde på partikongressen, och det blev också dess mening. Fru Nettelbrandt anser liksom vi socialdemokrater att kommunalskatten måste lindras för låginkomsttagarna, och hon menade tydligen att man fick vara beredd att höja momsen för att få en ersättning för skattebortfallet. Förslagen till lättnader i beskattningen för inkomsttagare med upp till 30 000 kronor i inkomst tyckte fru Nettelbrandt också var bra. Att hon sedan sade att hon ville ha skattelättnader även för inkomsttagare med över 30 000 kronor i inkomst tycker jag är en hederligt redovisad borgerlig uppfattning. Den chockar inte alls, och den hade väl kommit fram även om aldrig så många skattekommittéer hade förberett reformen. Sedan talade fru Nettelbrandt mycket allvarligt om hur förskräckligt det var att brandskatta människor som slitit och släpat och fått ihop ett egnahem. Det var precis vad herr Sträng sade — hon är hans supporter. Herr Sträng ville också sänka förmögenhetsskatten och sätta gränsen för skattefrihet högre. Men sedan ville han skärpa skatten på de stora förmögenheterna; där backade fru Nettelbrandt. Det är också en hederlig borgerlig uppfattning som inte överraskar. Liksom herr Sträng och partikongressen tyckte fru Nettelbrandt också att vi inte skall ha någon konfiskation. Det ville för övrigt inte heller herr Bohman, och vi kan alltså sova lugnt. Det rådde även samstämmighet när det gällde ränteavdrag för villor. Både fru Nettelbrandt och vi anser att dessa avdrag skall få göras även i fortsättningen. Vi har dessutom den uppfattningen att avdrag skall få göras för räntekostnaderna när det gäller bostadsrättslägenheter; jag vet inte om fru Nettelbrandt bromsar där — det är möjligt. Självfallet instämmer fru Nettelbrandt i kravet på individuell beskattning, och jag hoppas att hon också inser att det är viktigt att en sådan individuell beskattning inte går ut över dem som har endast en inkomst och relativt små inkomster — detta är nämligen vad herr Sträng har uttryckt när det gäller den individuella beskattningen. Det visar sig alltså att fru Nettelbrandt helt instämmer i det socialdemokratiska skatteprogrammet. Men trots detta slutar hon med en upprörd mening att politiken inte skall formas i det socialdemokratiska partiet och i fackföreningsrörelsen. Hon sade att hemmafruar, studerande och tjänstemän är utestängda. är de det? Efter kongressen klagade man i någon tidning på att det endast fanns 90 arbetare bland de 360 ombuden; det var för många tjänstemän, hemmafruar, ungdomar och studerande. Partikongressen dominerades alltså inte av den kategori som fru Nettelbrandt avsåg — men det var partivänner som deltog, det erkänner jag. Jag tycker det är glädjande att folkpartiet redan nu ansluter sig till de riktlinjer som har dragits upp och diskuterats fram under ett års tid i det socialdemokratiska partiet och fastslagits på kongressen. Vi måste väl då ha stora utsikter att få en uppslutning och kanske rent av ett tack från folkpartiet. Jag vet inte hur högern kommer att ställa sig — det är väl troligt att den kommer att ha en annan mening, och folkpartiet och centerpartiet har ju ingenting emot om högern skiljer ut sig. Jag tycker dock att fru Nettelbrandts ton borde varit tacksammare, men jag är tacksam över att hon är helt överens med oss på de väsentliga punkterna och att vi således har att vänta en stor uppslutning kring en stor skattereform.

Herr talman! Jag har inte alls riktat någon kritik mot partikongressen — att det förs en diskussion där är bra, och jag har ingen anledning att lägga mig i den. Om storrådslaget har jag heller ingen anledning att säga annat än att detta var bra. Men den fråga som där ställdes var av så allmän natur, att man av denna och av svaren på frågan inte kan bilda sig någon som helst uppfattning om hur ett skatteförslag kan komma att se ut. Det är bara att svara ja på denna fråga — sådan är för närvarande stämningen i det här landet! Vad man hört av herr Sträng i fråga om kommunalskatten tyder på att den kommunala självbestämmanderätten kan komma att sättas i fråga. Och det vill jag inte vara med om. Det har inte lagts fram något konstruktivt förslag om hur man skall komma till rätta med den tyngande kommunalskatten. Vad det gäller frågan om 30 000-kronorsgränsen framhöll jag, att det inte kan vara så att balanspunkten ligger vid 30 000 kronor samtidigt som det blir en skattesänkning för inkomstskiktet närmast därunder på 500 kronor. Det är en omöjlighet. När det gäller förmögenhetsbeskattningen finns det en skillnad mellan herr Strängs uppfattning och det beslut som fattades av partikongressen. Jag har i riksdagen efterlyst ett besked om vilken av dessa uppfattningar som kommer att läggas till grund för det förslag som skall föreläggas riksdagen. Detsamma gäller frågan om avdragsrätten för räntekostnader för egnahem. Även i denna fråga fanns det en skiljelinje mel; lan herr Sträng och partikongressen. I inget av dessa avseenden har jag fått något svar, och jag kan ju inte instäm ma i något som jag inte vet någonting om. Fru Eriksson i Stockholm säger att jag helt instämmer i det socialdemokratiska skatteprogrammet. Jag vet ännu inte huruvida jag kan komma att göra det. Det skulle vara glädjande om det blev möjligt. Men ingen känner ännu till det socialdemokratiska skatteprogrammet. Vad som efterlysts i dag är just alternativa skatteförslag, som vi kan föra en meningsfull debatt kring och ta ställning till, innan det definitiva förslaget i dess helhet läggs på riksdagens bord. Alternativa förslag är naturligtvis nödvändiga, om vi skall fatta beslut i de demokratiska former som bl.a. statsministern i dag talat för. Den dag vi får sådana alternativa förslag, så att vi vet vad det är vi har möjlighet att ansluta oss till, kan vi ta upp den frågan. I dag finns det ingen möjlighet att uttala sin anslutning.

Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm måste ha missförstått mitt anförande. Jag sade inte att de borgerliga partierna >kände sig bundna» av de beslut som fattades på partikongressen. Jag påpekade att på grund av partikongressens uttalanden och beslut kunde behandlingen här i riksdagen utvecklas till att bli en ren formalitet. Det blir lätt på det sättet då det är fråga om ett parti som har en stark majoritet i riksdagen bakom sig. Samma risk finns inte inom ett minoritetsparti. Det är förståeligt att det blir på det sättet, men jag tycker att det borde ligga i regeringens eget intresse att försöka dra upp rågångar mellan vad som är utövning av statsfunktioner och vad som är utövning av partifunktioner. Man kan inte låtsas som om det regnade. Här finns vissa konstitutionella problem. Det var det jag pekade på, och det borde också fru Eriksson i Stockholm vara medveten om. Vi är överens om vår neutralitetspo litik, men vi kan ha olika bedömningar av vad handlandet i olika konkreta situationer kan få för konsekvenser. Det parti jag företräder har t.ex. en syn på vårt agerande gentemot EEC, socialdemokraterna en annan. När det gäller Vietnampolitiken har vi varit helt överens om att kräva bombstopp, helt överens om att fredsförhandlingar bör komma till stånd så fort som möjligt och helt överens om att. folkomröstning skall ske i Vietnam så fort det är möjligt. Däremot har vi haft olika bedömningar när det gäller bevekelsegrunderna för amerikanernas handlande i Vietnam och när det gäller olika konkreta led i skeendet där ute. Mitt parti har tagit bestämt avstånd från statsrådet Palmes anslutning till FNL-programmet och hans demonstration på Sergels torg. Jag hade en utomordentligt ingående debatt med herr Palme kort efter demonstrationen, vid vilken vi utvecklade våra helt olika bedömningsgrunder. Vi har en annan uppfattning t.ex. beträffande det sätt på vilket erkännandet av Nordvietnam skedde och den tidpunkt då det ägde rum. Jag menar att erkännandet och det sätt på vilket det gjordes var ägnat att skada Sveriges anseende utomlands och påverka omvärldens bedömning av vår neutralitetspolitik. Det är också möjligt — men på den punkten skall jag vara försiktig — att vårt erkännande av regimen i Hanoi vid den tidpunkten kan ha skadat fredens sak och lett till att förhandlingarna i Paris inte kunnat föras med den framgång som vi hade hoppats. Att Sverige som enda nation gjorde erkännandet vid just den tidpunkten stärkte möjligen den mest oböjliga fredsförhandlande partens ställning, nämligen Hanois. Vi hade också olika uppfattning om utrikesminister Torsten Nilssons agerande på partikongressen, men den saken är avklarad genom att vi nu alla är överens om att det var ett missförstånd eller, låt mig uttrycka det så, att Torsten Nilssons uttalande missförstods av alla här i Sverige och av alla i omvärlden. Nu är den saken som sagt avklarad. Till sist, fru Eriksson: När fru Eriksson nu försöker märka ord, kom då ihåg att det parti jag representerar inte heter högerpartiet utan moderata samlingspartiet. Jag skäms långtifrån över högernamnet — tvärtom — men vi har nu en gång bytt namn.

Herr talman! Om man vill prioritera låginkomsttagarna är det ju självklart att man också menar att någon skall betala det. Ekvationen går eljest inte ihop. Eftersom vi länge har prioriterat den frågan, har vi också avsett att ta konsekvenserna av det. Jag har inte läst partikongressens debattprotokoll, men jag har med mycket stort intresse tagit del av det anförande som herr Sträng höll inför partikongressen och jämfört det med de beslut som fattades på partikongressen. Jag kan inte hjälpa att jag måste vidhålla att det finns en del skiljaktigheter, vilket också fru Eriksson i Stockholm till en del vitsordade. De skiljaktigheterna är nog inte riktigt så små som man vill göra gällande. Här åberopades debatten i första kammaren. Ingen av oss har väl riktigt kunna följa den, men också jag har fått information därifrån, som går ut på att herr Sträng beträffande åtminstone någon av desa punkter har sagt att det närmast var ett olycksfall i arbetet och att det torde komma att bli så som herr Sträng har sagt och inte som partikongressen har beslutat. Jag vill avvakta protokollet innan jag citerar, men jag vill poängtera att beslutet när det gällde förmögenhetsbeskattningen avsåg en väsentlig skärpning. Detta hade herr Sträng talat emot. Vad vi avser i den frågan är en viss lättnad för små förmögenheter och en viss skärpning för de stora.

Herr talman! Under de senaste årtiondena har det förekommit en stor omskiftning av människor i vårt land. Hundratusentals, främst ungdomar, har flyttat från olika delar av landet och överbefolkat storstadsområdena i inte oväsentlig grad. Detta har stimulerats på olika sätt genom regeringens politik, inte minst under 1960-talet. Jag tror att allt fler nu är på det klara med att man borde ha kunnat göra mycket i ett tidigare skede för att undvika de skadeverkningar både i storstadsregionerna och på andra håll i landet som vi nu kan konstatera och som vi nog är rätt eniga om att vi skulle vilja ha undanröjda på något sätt. Naturligtvis skulle det ha varit lättare att komma till rätta med detta problem genom att förebygga skadorna än genom att — som vi nog måste göra i en framtid — reparera vad som har raserats. Tyvärr har regeringen hittills bara vidtagit små marginella åtgärder för att ersätta försvunna arbetstillfällen. I vissa fall har dessa åtgärder helt och hållet neutraliserats genom andra, som inneburit stimulans till i vissa fall mycket stora nyetableringar i de överhettade expansionsregionerna genom skattesubventioner och genom anslag av arbetsmarknadsmedel. Regeringen har inte liksom i fråga om arbetsmarknadspolitiken försökt att pröva sig fram till de bästa instrumenten i lokaliseringspolitiken — ändå har vi haft en femårig försöksperiod. Man frågar sig varför regeringen inte har gjort det. Jag kan inte finna någon annan förklaring än att viljan har saknats. Politik är ju att vilja, har det sagts; för att kunna måste man först vilja. Jag tror inte, herr talman, att det behöver stå någon större strid kring uppfattningen att vi borde ha kunnat göra mycket under den tid som har gått för att förebygga en del missförhållanden. Jag har heller inte hört att någon socialdemokrat har sagt att vi har gjort vad som rimligen kan göras i detta avseende. Många förslag har genom åren lagts fram, bl.a. från vårt håll. Praktiskt taget alla dessa förslag har avvisats av den socialdemokratiska majoriteten här i kammaren. De flesta har alltjämt aktualitet. De är sammanställda i ett femtonpunktsprogram. Ett genomförande av detta skulle ha inneburit att samhället visat vilja att åstadkomma en bättre balans och ha lagt sig vinn om att göra något mer än vad man har gjort. Det framstod rätt snart som helt uppenbart att den lokaliseringspolitik som riksdagen beslutade om 1964 inte var tillräcklig för det mål som de flesta nog hade trott skulle kunna uppnås. Med den politik som regeringen för i dag och som synes komma att föras under den närmaste framtiden kommer obalansen att bli ytterligare accentuerad. I statsverkspropositionen uttalades att en bättre balans måste åstadkommas i samhället, men hittills har det inte skymtat några åtgärder av betydelse som skulle leda till detta. Det är intressant att nu konstatera att det även inom socialdemokratin har börjat höjas röster för att vi måste sluta att prata och att vi måste handla. Särskilt är det norrlänningar som har anfört sådana synpunkter. Norrland, och särskilt dess inland, kommer inom överskådlig framtid enligt min uppfattning att bli en utmärglad landsdel, om inte mycket stora insatser görs omedelbart. Ännu är landsdelen intressant ur lokaliseringssynpunkt — det sade en grupp industriföretagare från de stora industrierna i Sydsverige, som härförleden gjorde en rundresa i Västerbotten. Det finns ännu arbetskraft, det finns ännu god samhällsservice och det finns ännu utveck lingsmöjligheter, men hungern efter arbetstillfällen är mycket stor. Liksom en utsvulten individ känner stor tacksamhet även över en mycket liten ranson gläder man sig i dessa områden också över småsmulorna, t.ex. stänk från penningregnet söderut ur investeringsfonderna. Det är sådana småsmulor som regeringen delvis har presenterat såsom ett Norrlandspaket, kring vilket den har lyckats göra omfattande PR. När man undersöker det närmare finner man att det inte gäller några större saker, men om det är ett förebud, kan det vara gott och väl. Det förefaller mig troligt att 1950 och 1960-talen kommer att framstå som koncentrationsepoken i vårt samhälle. Mycket tyder på att även 1970-talet kommer att räknas dit. ännu är det för tidigt att göra någon historisk värdering i det avseendet. Redan nu måste man ställa vissa frågor, frågor som man också bör ställa innan man för ut en politik i det praktiska livet. Är regeringens stora satsning på industriexpansion i expansionsregionerna till fördel för samhället i dess helhet, för expansionsregionen och för människorna där? Har det varit en företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt riktig politik? Har den varit oundviklig på grund av den tekniska utvecklingen? Är den framtvingad av människorna själva, av deras egna önskemål i tätregionerna och i glesbygderna? Även andra frågor kan föras fram, t.ex. miljöfrågorna och människornas valfrihet. Jag skall inte ta upp alla dessa frågor vid denna tidpunkt utan begränsa mig till en. Jag hinner heller inte på ett tillfredsställande sätt behandla den enda frågan så sent på kvällen. Men låt mig ändå försöka! Centern har alltid hävdat att vi får en samhällsekonomiskt dyr produktion genom en stark koncentration av näringslivet till ett fåtal stora orter i vårt land. Vi anser också att man därigenom försenar en av utvecklingen motiverad strukturförändring av näringslivet, bl.a. på grund av att människor vill stanna i miljöer där de trivs. Centern lägger stor vikt just vid de frågorna. Låt mig exemplifiera vad jag menar. Förädlingsvärdet i genomsnitt för hela industrin kan i dag beräknas ligga vid omkring 40 000 kronor per anställd. Samhällsinvesteringarna för en nyanställd torde kunna beräknas till 150 000 kronor — i den summan ingår då markförvärv. Låt mig också anta att produktiviteten är ungefär lika stor i industrin som i byggnadsindustrin, som ju är mest aktuell i sammanhang med samhällets investeringar. Jag kommer då fram till att det behövs två man under ett år när det gäller att utföra de s.k. infrastrukturinvesteringarna för att en nyanställd i industrin skall kunna få arbete. Dessa investeringar måste utföras jämsides med företagets industriinvesteringar. Samhällets investering blir dubbelt så kännbar för samhället under uppbyggnadstiden som för företaget utan att siffrorna märks i företagets egna kalkyler. Investeringen görs på den plats där det redan är överfull sysselsättning. Erfarenheten har visat att det är nästan omöjligt att avhjälpa arbetskraftsbristen i ett lokalt samhälle med full sysselsättning genom att flytta arbetskraft dit från annat håll. Förklaringen är att så mycket arbetskraft går åt för de s.k. samhällsinvesteringarna. De som arbetar med dem måste också ha någonstans att bo under tiden. Bostadsbyggandet hinner inte med i tätregionerna; det är ett känt förhållande. Den ständiga påfyllningen, den ständiga koncentrationen accelererar problemen. Dessa har blivit mer eller mindre permanenta trots den långvariga flyttningsperiod som vi kan se tillbaka på. I dag är ju arbetskraftsbristen i de orterna större än någonsin. Efterfrågan på den arbetskraft som arbetar med samhällsinvesteringar riktar sig till den allmänna arbetsmarknaden och konkurrerar med företaget om den arbetskraft som företaget måste ha. Man kommer på så sätt in i en cirkelrörelse där alla jagar alla. Man får en onormal överrörlighet på arbetskraften i företagen inom expansionsregionerna. Det finns åtskilliga exempel på att nyanställda i nyetablerade företag till större delen har flyttat inom ett år. Den vanliga rörligheten i expansionsregionerna rör sig mellan 30 och 50 procent. Det blir alltså på det sättet orimligt höga rekryteringskostnader — särskilt höga om man räknar dem på den arbetskraft som stannar kvar. Det blir mycket stora extra kostnader för produktionen — för företagen men i synnerhet för samhället. Man får löneglidning inom de aktuella områdena. Svarta pengar stoppas under bordet, som det heter, för att man skall få bostäder, mark 0. s. v. Alltsammans är ju missförhållanden som jag hoppas att vi här i riksdagen är eniga om att vi måste komma till rätta med. Men enligt vår uppfattning gör vi inte det genom att fortsätta koncentrationspolitiken. Genom att lokalisera näringsverksamheten systematiskt och med en klar målsättning mera till områden, där färre människor behöver sysselsättas i samhällsinvesteringar och där det redan kan finnas viss överkapacitet, skulle produktionen totalt kunna bli billigare och flera människor kunna vara verksamma i annat arbete. Genom bilen och bättre vägar är det ju möjligt med pendling med rätt så långa avstånd. Man behövde inte få en så andfådd, upphetsad utveckling inom vissa områden som vi har i vårt samhälle i dag. Upphettningstendenserna i ekonomin inom storstadsområdena skulle kunna undvikas i betydande utsträckning. Den obalans som i dag råder mellan skogslänen och Sydsverige, främst storstadsområdena, är enligt vår mening i inte ringa grad en följd av en systematisk koncentrationspolitik. Vi kritiserar att regeringen har avstått från att använda de instrument som faktiskt redan finns för att styra utvecklingen i andra fåror på detta område. Jag erinrar om de instrument som ligger i lokaliseringspolitiken, i arbetsmarknadspolitiken, i väginvesteringarna och i investeringsfonderna. Den tekniska utvecklingen medför inte sällan att företagsenheter behöver vara betydligt större än tidigare för att kunna bli optimalt rationella. Därför finns det desto större anledning att föra en medveten samhällspolitik, varigenom näringsliv och bebyggelse lokaliseras till områden där en sådan lokalisering är samhällsekonomiskt mest lönsam. Vissa undersökningar beträffande lokaliseringsföretag ger klara besked om att det som regel inte föreligger någon motsättning mellan vad som är företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt lönsamt. I de flesta fall har det i de undersökta företagen visat sig att dessa intressen sammanfaller. Regeringens hittillsvarande politik och, såvitt man kan se, även den som kommer att föras inom en överskådlig framtid innebär fortsatt koncentration. Det är väl på den här punkten som centerpartiets och socialdemokraternas idéer och framtidsvisioner, som det nu talas så mycket om, samt även beträffande den omedelbara verklighetsupplevelsen i dag som våra partiers ideologier skiljer sig så starkt. Vi tror att valfrihet för människor, goda miljöer och en ekonomisk produktion bäst förverkligas i ett decentraliserat samhälle, och dessutom tror vi att ett sådant samhälle utgör den bästa demokratiska miljön, såväl då det gäller företagen som inom det politiska livet liksom i fråga om annat i samhället, inte minst vår ungdomsgeneration. Jag är helt övertygad om att vår decentraliseringslinje kommer att vinna allt större gehör ute bland folket. Jag tycker att den nye statsministern, som i dag lovat att försöka hålla centern på gott humör genom att förverkliga centerpolitiken, snart borde ansluta sig till vår idé om ett decentraliserat samhälle. Men om vi skall kunna genomföra denna vision kan vi inte fortsätta med koncentrationspolitik.

Herr talman! En fråga som sysselsatt oss mycket inom folkpartiet är frågan om möjligheterna och metoderna att öka demokratin och medinflytandet inom utbildningsväsendet både för de studerande och för de olika kategorierna av personal som arbetar där. Vägledande är tanken att det är ett värde i sig att individen ges större möjlighet att påverka sin egen miljö. Det är också skolans uppgift att fostra till demokrati. Med anledning av den målsättningsdebatt som förts vill jag kraftigt framhålla att utbildningens mål skall läggas fast av statsmakterna, medborgarnas valda representanter i riksdag och regering. Givetvis skall frågan beredas på expertplanet. Det är inte meningen att utbildningens mål skall bestämmas av lärare och elever. Utbildningsväsendets utveckling är ett så viktigt spörsmål för samhället i dess helhet att det måste avgöras genom politiska beslut. Det är inte enbart en intressefråga för de studerande eller en expertfråga utan ett spörsmål varom beslut måste grundas på värderingar och samhällssyn. Detta har också klart sagts ifrån i den samrådsgrupp inom folkpartiet som arbetat under landshövding Gunnar Heléns ledning. Naturligtvis är det ingenting som hindrar att de studerande deltar i behandlingen av frågor om t.ex. val av läromedel, men den vetenskapliga och kunskapsmässiga sidan bedöms givetvis bäst av lärare, institutionskollegier och experter. Jag skulle framför allt vilja tala litet om samarbetet i skolan. Som grundläggande princip för utbildningsdemokratin på alla nivåer gäller enligt min mening att undervisningen skall bedrivas i en demokratisk anda och med demokratiska metoder. Det betyder att ele verna deltar i planläggningen och uppläggningen av undervisningen. Grunden för det vidare inflytandet över skolmiljön läggs i klassrummet, och den processen bör börja redan på lågstadiet. Med stigande ålder kan eleverna sedan ges ökat inflytande och ansvar. Detta ställer stora och delvis nya krav på lärarna, något som bör beaktas vid deras utbildning och fortbildning och vid värderingen av deras arbetsinsats. Skoldemokrati — eller jag kanske hellre skall använda uttrycket samarbete i skolan — är ju medinflytande för både elever och lärare och annan anställd personal inom skolväsendet. Det finns redan former för skoldemokrati, men samarbetsformerna behöver utökas. Jag skall här nämna några exempel på sådana, där betoningen ligger på eleverna. Den viktigaste utvidgningen av samarbetet sker i form av klassrumsdemokrati. Så tidigt som möjligt bör eleverna vara med och diskutera planering och uppläggning av undervisningen, och inför varje läsår bör läraren och eleverna tillsammans lägga upp en tidsplan för undervisningen samt diskutera olika metoder, studiebesök o. s. v. Elevråden bör ges bättre arbetsmöjligheter genom att tilldelas ekonomiska resurser inom skolans stat. De bör också ha tillgång till goda arbetslokaler i skolan. Samarbetsnämnden bör utvecklas till det centrala organet med inflytande på alla grupper med anknytning till skolan. Genom anvisningarna måste man se till att samarbetsnämnden verkligen blir ett arbetande organ som sammanträder regelbundet och relativt ofta. Skolöverstyrelsens undersökning har visat att så inte sker för närvarande. Samarbetsnämnd bör bli obligatorisk också i grundskolan. Vi bör där kunna få värdefulla erfarenheter från de pågående försöken vid Eiraskolan i Stockholm och Experimentgymnasiet i Göteborg, där alla som är verksamma inom skolan har inflytande på hur skolan sty res genom organ som är valda demokratiskt. När det gäller ämneskonferensen bör elevernas representanter ges samma ställning som övriga ledamöter. Representationen där bör utsträckas att gälla också grundskolans högstadium. Och vad klasskonferenserna beträffar bör elevrepresentanterna ges ständig närvarorätt. Det är viktigt att elevrepresentanterna här liksom i samarbetsnämnden iakttar diskretion beträffande elevernas personliga förhållanden. Också högstadiet bör få elevrepresentation. Elevrepresentanterna bör ha beslutanderätt utom då det gäller enskilda disciplinfall. En väsentlig fråga är också lärarnas arbetssituation. Hela debatten om kraven på skoldemokrati har hotat att få slagsida, då frågan om skoldemokrati på ett ensidigt sätt kommit att bli liktydig med elevernas rätt att vara med och bestämma. Detta är i och för sig en riktig korrigering, men lärarnas situation och lärarnas rätt har nästan glömts bort. Samverkan i skolan skall inte bara gälla elevernas rätt till medinflytande utan också lärarnas rätt att få en arbetsmiljö, där de kan få ut om möjligt maximala resultat av sitt arbete. Det är inte utan skäl man misstänkt att 1960-talet skulle gå till historien som det årtionde när lärarnas legitima rätt att få en arbetshygienisk miljö glömdes bort. Skolöverstyrelsens chef Jonas Orring tog för en kort tid sedan fullt befogat upp denna fråga och påtalade att skolledare och lärare ofta utsatts för en orättvis kritik. Av vad jag redan sagt om eleverna framgår att det är viktigt att vi lyssnar till skolungdomen och ger den ett reellt inflytande på förhållandena i skolan. Beträffande denna nu självklara rätt framhåller Jonas Orring med fullt fog följande: »Men vi kan inte acceptera att detta tas till intäkt för någon slags absolut bestämmanderätt från elevernas sida. Skolan är en angelägenhet inte bara för eleverna. Det finns andra som också har skolan som sin arbetsplats och som fått ett mandat av det demokratiska samhället, nämligen skolledare, lärare och skolans övriga personal.» De som nu är unga har inte rätt att usurpera makten över dem som är unga om tio eller femton år, sade herr Orring. Disciplinfrågan är en fråga om arbetsordning och arbetsro i skolan och i klassrummet. Eftersom skolan är en arbetsplats för både lärare och elever, måste alla parter iaktta de skyldigheter och den hänsyn som man normalt sett bör ha rätt att förvänta på en arbetsplats. Riktigt nog belyste herr Orring de speciella arbetshygieniska problem som hör samman med skolsituationen, inte minst i en tid av ungdomsradikalism. Många lärares arbetsdag är fylld av glädje och tillfredsställelse. Men det finns också sådana som arbetar under förhållanden som kan kännas förödmjukande, då kontakt mellan lärare och elev är svår att få till stånd. Att tillstå disciplinsvårigheter har ofta uppfattats som liktydigt med att man tillstår att man misslyckats som lärare. I ett sådant psykologiskt dilemma kan läraren stå, och det är välgörande att det sagts av SÖ-chefen att det faktum att hela reformarbetet på skolområdet har kunnat ske under så gynnsamma betingelser är ett vittnesbörd om kvaliteten av det arbete som skolledare och lärare presterar. Detta sakliga konstaterande bör väl skolöverstyrelsens chef kunna göra utan att behöva bli beskylld för att vara reaktionär och utan att behöva bli beskylld för att fria till lärarna eller att hetsa lärare och elever mot varandra — något som SECO-ordföranden passar på att göra. Enligt hennes synsätt är det skolöverstyrelsen och näringslivet som är lärarnas motståndare. Hon tycks ha rödfärgade glasögon på näsan. I så fall skulle de senaste årens debatt om ut vidgad skoldemokrati bara kunna tolkas som ett frieri till eleverna, men så är inte fallet. Vanliga normala anständighetsoch hövlighetsregler bör väl råda i skolmiljö liksom på varje annan arbetsplats, t.ex. inom industrin. Med utgångspunkt från en sådan ömsesidig respekt kan också läraren göra anspråk på samma rätt som varje annan anställd, varje annan tjänsteman och yrkesutövare har att bemötas med aktning och respekt i sin tjänstutövning — detta har Jonas Orring rätt i. När skolöverstyrelsens chef själv givit sin röst åt dessa tankar, menar jag att det är bevis nog på att vi behöver ta itu med lärarnas arbetssituation på allvar. Det pågår visserligen en utredning om lärarnas arbetsförhållanden, den s.k. ULA, men den skall i första hand undersöka arbetstidsåtgången i olika skolformer och för olika uppgifter. Denna mera kvantitativa syn på lärarnas arbetsförhållanden kan vara nog så viktig, men det är en annan sida som är viktigare och den gäller hur lärarna upplever skolarbetet, nämligen frågan om trivsel och vantrivsel. Dessa saker kommer man inte åt med sådana mätningar av kvantitativ art som jag nyss nämnde. Det behövs nu en utredning som systematiskt kartlägger vilka faktorer i skolarbetet det är som skapar trivsel och vantrivsel bland lärarna. Man behöver också utforma ett program för att komma till rätta med lärarnas arbetssituation. Skall de kunna förverkliga skolreformerna, behöver de en miljö som underlättar arbetet och inte saboterar det. Min fråga är nu: Är regeringen, särskilt den nye utbildningsministern, beredd att medverka till detta? En tredje fråga, herr talman, som jag vill beröra har anknytning till skolans etiska fostran. Utgångspunkten vill jag ta i den obligatoriska skolans krav på etisk fostran och respekt för människolivet. Skolan skall ju enligt läroplanen genom sin etiska fostran ge eleven en god uppfattning om de moraliska normer som måste gälla i samlevnaden mellan människor och som bär upp rättsordningen i ett demokratiskt samhälle. Att väcka respekt för människans egenvärde och för <människolivets okränkbarhet är en huvuduppgift för skolans etiska, sociala och individuella fostran. Detta måste få konsekvenser på olika områden, t.ex. i synen på abortfrågan. Jag vill styras av den etiska värderingen att det är vår plikt att skydda också den ofödda människan. Fostret är ett påbörjat mänskligt liv som blir en mänsklig person vid en normal utveckling. Denna värdering måste vara grundvalen för det etiska ställningstagande som bestämmer både lagstiftning och samhällsåtgärder. Det är också en synpunkt som betonats kraftigt i Anne Marie Thunbergs bok »Välfärd för ofödda? Kris i abortfrågan», en skrift som kommit till inom ramen för en samkristen ekumenisk expertgrupp. Denna värdering måste även vara huvudsynpunkten vid skolans etiska, sociala och individuella fostran om vi skall vara trogna mot läroplanens ord om respekt för människolivets okränkbarhet och människans egenvärde. När det gäller abortfrågan får samhället inte kapitulera därför att tillkomsten av ett icke planerat barn skulle bli ett avbrott i studierna, göra yrkeskarriär omöjlig eller bli en ekonomisk börda. Samhället i stort — även skoloch utbildningssamhället — måste inrymma stödinstanser, t. ex, läkare, kuratorer, psykologer, som är inriktade på att ge människan en chans i en konfliktsituation så att hon inte skall behöva ta till en så kortsiktig lösning som en abort utgör. En sak är hänsyn till individens integritet, till medicinska och psykologiska faktorer i en komplicerad konfliktsituation, en annan sak är en individualistisk lösning som följer privatmoralens regel: »Det är rätt som jag vill». Vi får inte falla offer för den. Vi är individer i gemenskap, vi är delar av samhället. Den ofödda människan tillhör i varje fall två personer, modern och fadern. Det är ett påbörjat mänskligt liv som också tillhör samhället, alltså oss. Om det skulle överlåtas till kvinnan ensam att fatta beslut om en abort, skulle vi hamna i en individualism som kan bli livsfientlig. Den etiska och sociala grundsyn jag förfäktat och som stöds av kristna och humana värderingar vill inte kapitulera eller resignera i abortfrågan. Den vägrar att acceptera s.k. fria aborter. Den vill i stället sikta in sig på åtgärder för fostrets skydd och ta bort sociala och ekonomiska motiv för abort. Hävdar man som etisk princip respekten för människans egenvärde och människolivets okränkbarhet — som skolan skall göra — måste detta också betyda respekt för fostrets människovärde. Också det ofödda människolivet måste få del av samhällets välfärd. Annars ger vi underbetyg åt välfärdssamhället i detta avseende. Det behövs därför ett intensifierat arbete på abortförebyggande åtgärder. Det är skolans skyldighet att söka prägla eleverna med den attityd som innebär respekt för det ofödda fostrets människovärde. Det är vår plikt som vuxna, föräldrar och ansvariga i olika sammanhang att vara solidariska med och följa upp den etiska och sociala fostran vi bestämt att skolan skall ge.
Herr talman! Vår nye statsminister försökte göra sig till mästare över Ooppositionen genom att säga att den sprang ifrån en del av sina ideologiska uppfattningar. Vi inom moderata samlingspartiet kan inte ta åt oss detta. Jag behöver bara hänvisa till en enda fråga, nämligen skattefrågan. Sedan många år tillbaka har högerpartiet och nu moderata samlingspartiet krävt ett lägre skattetryck. Vi har varnat för den kraftiga marginalskatten, som har varit ägnad att undergräva arbetsviljan, sparandet och skattemoralen. Tyvärr har utvecklingen visat att våra farhågor blivit besannade. Sverige har kommit att inta en alltmer utpräglad ledarplats i skatteligan. Vi har varnat för det höga skattetrycket och sagt att det kommer att få verkningar vid avtalsförhandlingar och driva lönerna längre än vad som är önskvärt såväl för de anställda som för samhället. Det kommer givetvis alltid att vara så att man tar hänsyn till vad som blir kvar sedan skatten har dragits. Det är den behållna nettolönen efter källskattens dragande som är intressant för människorna. Vår skattepolitik har därför under årens lopp kraftigt bidragit till att försämra konkurrensförmågan gentemot utlandet. Den senaste lågkonjunkturen har också visat att vi haft svårigheter med sysselsättningen. Den internationellt sett för dyra produktionen slås obönhörligt ut i sådana tider. Nu synes det emellertid stå klart även för andra — om man vågar tro på vissa tecken — att de höga marginalskatterna är ett allvarligt problem. Finansministern har signalerat en skatterevision, som tydligen är avsedd att presenteras under nästa vårriksdag. Man är tydligen rädd för att möta Sveriges folk i ytterligare ett val utan att ha gjort någonting åt skattefrågan. Detta är ju ett bevis på att opposition lönar sig. Moderata samlingspartiets ständigt återkommande krav på lägre marginalskatter och ett lättare tryck ifrån den direkta skatten kan kanske nu äntligen börja att bära frukt. även ett minoritetsparti kan sålunda spela en stor roll i ett samhälle. Ingen synes nu, frånsett kommunisterna, vara benägen att säga nej till detta vårt gamla krav. Den stora frågan är helt enkelt hur detta skatteförslag nu kommer att se ut. Vi har ju inte haft någon parlamentarisk utredning, som har behandlat detta pro blem på ett rätt sätt. Därför är också hela detta skatteförslag i dag en hemlighet, som väl har dolts i finansdepartementet, en hemlighet som onekligen i mycket, mycket stor utsträckning måste komma att intressera hela det svenska folket. Hur angeläget det är att skatterna sänks för låglönegrupperna är vi väl alla överens om. Moderata samlingspartiet har visat detta genom sitt förslag, vari krävs att ingen statsskatt skall uttas på familjeinkomster under 22 000 kronor. Trots detta är det ganska nödvändigt att man redan i första omgången ser till att det blir en skattesänkning över hela fältet. Det gäller även beträffande de förslag som vi har presenterat. Det får helt enkelt inte bli så att vi får en skärpning av marginalskatterna, vilket det ju onekligen är stor risk för. I början av september var tydligen finansministern helt inne på vårt partis tankegångar. När han den 6 september talade inför det socialdemokratiska storrådslaget förklarade han, att det inte gick att ytterligare skärpa marginalskatterna. På senare tid har man dock tyvärr kunnat förmärka ett visst tvivel på dessa storvulna tankegångar. Det nya skatteförslaget får helt enkelt inte förfuskas på denna punkt. Vårt land har inte råd att längre tillmötesgå den enkla propaganda som i åratal har bedrivits på skattepolitikens område, i det att man har friat till s.k. låglönegrupperna och menat att vilka marginalskatteskärpningar som helst skulle kunna godtas. Den senaste tidens propaganda gentemot familjebeskattningen och krav på en obligatorisk särbeskattning har också spårat ur. Det framlagda utredningsbetänkandet om ett sådant skattesystem har visat att det för familjerna — särskilt för de mera vanliga inkomsttagarna — blir helt orimliga skattehöjningar. Det nya skattepaketet får inte innehålla förslag om en höjd beskattning för dessa. Även familjer med en inkomst är i behov av en skattesänkning. Vi inom moderata samlingspartiet har alltid slagit vakt omkring skatteförmågeprincipen och menat att man inte får träda den för nära. Vilka människor rör det sig då om? Jo, alla småföretagare, alla jordbrukare och alla de familjer där barnen har fostrats i hemmet av hustrun, som sedan inte så lätt kan gå ut på arbetsmarknaden och inte heller har tillgång till det förvärvsarbete som skulle vara nödvändigt. Detta gäller för stora delar av vårt folk. Det är således ett problem för alla inkomstgrupper, och detta får inte glömmas bort i skatteförslaget. Man måste ta hänsyn till de förhållanden som råder i vårt land, där familjen har varit en enhet och kommer att vara det även i fortsättningen. Det är anledningen till att man inte får driva en politik i akt och mening att införa en särbeskattning som innebär att förhållanden skapas som helt enkelt är oacceptabla i det samhälle vari vi för närvarande lever. Vi får därför hoppas att de många årens felaktiga skattepolitik nu äntligen är slut och att de har lärt höga vederbörande en hel del, så att vi nu äntligen får ett förslag som innebär en verklig skattesänkning.

Herr talman! När klockan nu går mot midnatt föreställer jag mig att talmannen och de få kammarledamöter som ägnar debatten någon uppmärksamhet är tacksamma om jag fattar mig kort. Jag skall också göra det och bara snudda vid några av de frågeställningar som jag ursprungligen hade tänkt att uppehålla mig mer utförligt vid. Debatten i dag har i stor utsträckning kretsat kring den socialdemokratiska partikongressen och dess roll i samhällsarbetet. Många har varit kritiska mot den stora vikt som medlemmarna i den socialdemokratiska riksdagsgruppen fäster vid arbetsresultatet på kongressen. Jag har en känsla av, herr talman, att de som är kritiska saknar den rätta kontakten med folkrörelserna och inte är tillräckligt uppmärksamma på den utomordenligt stora roll som folkrörelserna spelar och har spelat i den svenska samhällsutvecklingen. Jag tar upp detta därför att jag ser att herr Gustafson i Göteborg nu sitter bland ledamöterna i kammaren. Han ställde tidigare i dag till statsministern en fråga med utgångspunkt från en artikel som har publicerats i Expressen nyligen, huruvida narkotikakampanjen är riktigt upplagd. Artikeln i Expressen är starkt kritisk emot en kursbok som används i denna narkotikakampanj. Den fördömer det kursmaterial som ABF, Verdandi, SSU, Unga Örnar och Folksam använder som ett led i denna landsomfattande kampanj. Jag går inte in på innehållet i boken. Jag är inte expert på problemet och avstår sålunda från att fördjupa mig i en diskussion om riktigheten av olika synpunkter som framförs i den. Men jag tar upp frågan nu för att betona att bakom den narkotikakampanj, där denna bok används som ett inslag i arbetet, står över 40 organisationer. Brevkursen är ett led i folkbildningsarbetet och vill presentera studiematerial, som ger underlag för ett sakligt meningsutbyte, väcker eftertanke och stimulerar till debatt. Det sker i detta fall genom att man presenterar fakta kring brevkursens problem och på grundval av dessa fakta ger deltagarna tillfälle till en fri debatt med anknytning till deras egna erfarenheter i arbetslivet och på fritiden. Endast på det sättet uppnår man ett allvarligt engagemang kring de djupgående mänskliga och sociala problemställningar som en kurs om narkotikaproblemet behandlar. Det är den metodiken som folkrörelsen har valt i detta arbete. Jag tror det är ytterligt betydelsefullt, herr talman, att vi accepterar att folkrörelser na själva väljer sina metoder och att vi inte skall acceptera någon form av censur från samhällets sida — från regering och riksdag — som kan innebära att vi lägger oss i hur folkrörelserna skall lägga upp sitt arbete. Det är därför förvånande, tycker jag, att herr Gustafson i Göteborg, som själv är folkrörelseanknuten, har velat pressa statsministern på ett besked om han vill vara med och dirigera folkrörelsernas arbete i detta avseende. Medlemmarna i den socialdemokratiska riksdagsgruppen, som i sitt samhällsarbete vuxit upp i folkrörelserna, visar så stort förtroende för dem att det för oss vore otänkbart att uppträda som förmyndare för organisationerna. Herr Gustafsons fråga till statsministern på detta område ger mig anledning att ställa frågan till herr Gustafson om inte folkpartiet visar samma respekt för folkrörelserna. Jag skall, herr talman, nu be att få säga några ord om det utrikespolitiska inslaget i dagens remissdebatt. Jag gör det med anknytning till ett yttrande av herr Bohman tidigare i dag. Herr Bohman talade om >»Sveriges vid det här laget rätt skamfilade anseende utomlands». Skulle herr Bohman vilja vara vänlig att presentera för kammaren litet närmare vad han menar med detta? Var någonstans utomlands är det som Sveriges anseende är så skamfilat? Jag känner tre länder beträffande vilka herr Bohman odiskutabelt har rätt: Sydafrika, Portugal och Grekland. Det finns inte något tvivel om att vårt anseende där är så skamfilat som det kan vara, och jag tycker att det är en styrka för den svenska demokratin att det är på det sättet. Vilka länder för övrigt menar herr Bohman? Det är väl självklart att inget land i världen kan räkna med att man i alla andra länder tycker bara bra om det. Det är självfallet att många människor ute i världen, som följer den politiska utvecklingen, tycker illa om att det är en socialdemokratisk re gering i vårt land. Det måste självfallet vara så, att det finns grupper i en lång rad länder som kan kritisera olika inslag i den svenska politiken i den mån de känner till den. Jag skall inte ge mig in på någon mer ingående reseskildring med avseende på utrikesutskottets besök i Förenta staterna. Jag är medveten om att det är omöjligt att på grundval av några få resdagars erfarenheter säga något närmare om hur människor i ett annat land uppfattar vårt land. Sådana reseskildringar tror jag inte fyller något rimligt syfte. Men jag tror ändå att det finns skäl att i kammarens talarstol försöka avdramatisera utrikesutskottets Amerikaresa. Det har i pressen framskymtat uppgifter om att utskottet gjort en enorm insats och medverkat till att reparera Sveriges dålig anseende i Förenta staterna. De kontakter som utskottsledamöterna hade med representanter för State Department och senatens utrikesutskott gav inte något belägg för att vårt anseende skulle vara särskilt skamfilat. Snarare vågar jag påstå att det var en utomordentligt vänlig attityd som l1edande amerikanska statsmän visade den svenska delegationen. Det gällde inte bara ordföranden i senatens utrikesutskott utan även andra senatorer som vi träffade liksom framstående representanter för administrationen. Man strödde de vanliga blommorna över oss; man erinrade om att Sverige är det land som löst arbetsmarknadsproblemen på ett sätt som inget annat land i världen. En republikansk senator sade, att för honom är Sverige landet där man avskaffat fruktan för ålderdomen — det var hans hyllning till den svenska socialpolitiken. Det är alldeles klart att stora kretsar i Amerika inte accepterar vår syn på Vietnampolitiken. Det har tidigare i dag talats om den interna amerikanska oppositionen. Det är värdefullt att kunna notera att jordklotets mäktigaste stat tillåter en fri debatt av det slaget. Det är ett av de förnämsta inslagen i det amerikanska samhällslivet. Oppositionen i det egna landet mot den amerikanska regeringens Vietnampolitik är ju ytterligt stark och kommer säkerligen att leda till att regimen rätt snart drar sig tillbaka från engagemangen i Vietnam. Men det är klart att många amerikaner tycker att vi inte har med det att göra. Det är främst på två punkter som man i vissa kretsar har kritiska synpunkter att anföra mot vårt lands, vår riksdags och vår folkmajoritets mening om Vietnamkriget. Det är när det gäller desertörerna, och det är när det gäller erkännandet av regimen i Hanoi. Jag tror att det kan vara av betydelse att det i kammarens protokoll finns några ord i desertörfrågan. Om man med desertör menar en värnpliktig som olovligt håller sig borta från sitt förband, har man 72 000 desertörer i den amerikanska armén, enligt vad som officiellt upplysts i Förenta staterna. Av dessa håller sig cirka 35 000 undan i hemlandet. Cirka 30 000 torde ha flytt till Canada och håller till där, och några hundra finns i Sverige. Vi skall — mot bakgrund av vilket ytterligt allvarligt samhällsproblem det måste innebära för Förenta staterna att 72 000 man håller sig undan sin värnplikt utan tillstånd — inte överdriva betydelsen av några hundra desertörer i vårt land. Jag har ett bestämt intryck av att de politiker jag har haft tillfälle att tala med i Amerika har förstått detta. Vi upplevde inte någon särskilt skarp kritik för att vi skulle ha behandlat desertörerna på ett sätt som skulle innebära en fientlig handling mot Förenta staternas regering. Utrikesutskottet gjorde också ett besök i Canada. Om det kan jag bara säga att där var då verkligen inte vårt anseende skamfilat. Det stod definitivt klart att representanter för de kanadensiska statsmakterna betraktade ökat samarbete med vårt land som något ytterligt värdefullt. Mot bakgrund av detta var de svenska politikernas besök i Canada av största betydelse. Nu är det väl dock så, herr talman, att det intressanta i detta sammanhang inte är om den ene eller den andre av oss har rätt när vi ifrågasätter om vårt lands anseende är skamfilat eller inte. Det intressanta är någonting annat, nämligen det förhållandet att om vi förbehåller oss rätten att själva definiera vår neutralitetspolitik och förbehåller oss rätten att säga vår mening om det som händer i världen så måste det självfallet då och då uppstå risker att vissa grupper utomlands blir missnöjda. Frågan blir då: Skall vi avstå från grundläggande värderingar i vår utrikespolitiska bedömning bara inför riskerna av att en eller annan order till ett svenskt företag skulle kunna inställas i ett främmande land? Är man ute efter att vi uteslutande skall lägga merkantila synpunkter på hur vi skall uttala oss i fråga om de internationella problemen i en värld så full av oro, av krigsrisk och av social osäkerhet som den värld vi lever i? Från socialdemokratisk utgångspunkt kan det aldrig få bli fråga om att vi så ensidigt tittar på de merkantila tingen att vi avstår från det som mot ideologisk bakgrund är av grundläggande betydelse för oss. Om man från oppositionens sida menar att det finns risker för att en fast konsekvent svensk politik kan skada vårt näringsliv, varför är man då så angelägen om att blåsa upp kritik här hemma som utomlands kan tolkas på det sättet att vi inte är eniga om de grundläggande utrikespolitiska värderingarna? Jag tror att utrikesministern hade rätt, när han i förmiddags konstaterade att många av missförstånden i diskussionen om hjälpen till Vietnam har kommit upp i oppositionens försök att för hemmabruk utnyttja det som man i och för sig kanske inte skulle ha gjort något åt. Man har eftersträvat att skapa en känsla av osäkerhet bland Sveriges folk om utrikespolitikens inriktning, därför att man så väl vet att utrikespolitisk trygghet är ett grundläggande krav hos den svenska väljarkåren. Jag vill ifrågasätta, herr talman, om inte oppositionens agerande i detta avseende i rätt hög grad kunnat vara ägnat att skada vårt lands intressen utomlands. På lång sikt är en fast politik utan att ge avkall på de grundläggande ideologiska principerna till gagn för vårt folk, för vårt näringsliv och för våra möjligheter att hjälpa till där ute i världen. En passant nämnde jag tidigare i mitt anförande Grekland, och jag vill bara i detta sammanhang uttala glädjen över att det tycks råda fullständig enighet i detta land om att vi skall fördöma den grekiska diktaturen. Det är en stor nationell tillgång för oss. Självfallet hoppas jag som alla andra kammarledamöter att förhållandena skall ändras i Grekland. Men i avvaktan på att en demokratisk regim kommer till stånd i Grekland igen hoppas jag, att det skall vara möjligt för regeringens förhandlare att under höstens lopp kunna påverka Europarådets ministerkommitté så att Grekland utestängs från Europarådet. Får jag, herr talman, till sist säga att det i en värld med ständigt ökade kontakter mellan länder och folk, och där i varje land intresset för internationella problem med hjälp av massmedias insatser ökas, naturligtvis är ytterst viktigt att vi i vårt land har så bra informationsorgan som möjligt. Det är angeläget att vi fortlöpande ser över resurser och uppbyggnad av de institutioner i landet som har till uppgift att förse omvärlden med information om våra förhållanden och förse oss med informationer om omvärlden. På en punkt är jag där missnöjd med förhållandena nu. Det gäller det sätt på vilket statsmakterna behandlar Svenska institutet för kulturellt utbyte med utlandet. Organisationen är dålig. En utredning har i snart ett par år legat och väntat på behandling. Jag passar på detta tillfälle, herr talman, att vädja till regeringens företrädare, som eventuellt lyssnar nu eller sedermera läser mitt anförande, att se till att man omgående tar itu med organisationen av Svenska institutet. Det finns ytterligt mycket värdefullt på kulturlivets område i vårt land som vi har att visa upp i andra länder, lika väl som vi är beroende av de kulturella impulserna från andra folk. En ökning av kulturkontakterna över gränserna via Svenska institutet tror jag är möjlig, om vi tar itu med organisationen på ett bättre sätt. Jag skulle vilja uppmana utbildningsministern att i utbildningsdepartementet plocka in organisationen för det kulturella samarbetet med omvärlden och rusta upp den till gagn både för oss och för omvärlden.

Herr talman! Debatten om utrikesministerns Vietnamtal börjar väl verka litet nattstånden vid den här tidpunkten, och jag vill inte ta upp den snedvridna skildring som herr Alemyr nu gav annat än genom att fästa uppmärksamheten på en sak. Herr Alemyr talade som om det inte i verkligheten hade uppstått några missförstånd i USA om den svenska neutralitetspolitiken. Å andra sidan har det sagts att utrikesutskottets ordförande Arne Geijer gjorde en stor insats när han förklarade den svenska hållningen. Om nu allt var så bra som herr Alemyr ansåg, hade ju inte denna insats av utskottets ordförande varit behövlig. Jag tycker att en sak står fullständigt klar efter dagens debatt, nämligen att Sveriges utrikesminister, sedan han kunnat konstatera att missförstånd om den svenska hållningen uppstått, under en hel vecka underlät att göra någonting för att rätta till detta missförstånd. Först sedan herr Wedén i en artikel i Dagens Nyheter hade påtalat saken fann han sig föranlåten att göra ett tillrättaläggande, som sedan herr Alemyr hade med sig till Amerika i engelsk översättning. Men det var egentligen inte för att säga detta som jag begärde ordet. Herr Alemyr har nu som något slags vikarierande statsminister besvarat en fråga som jag ställde till herr Palme för tolv timmar sedan om den upplysningskampanj beträffande narkotika som drivs i landet. Jag opponerade mig mot boken »Narkotika — det handlar om medmänniskor» och frågade statsministern, om han ansåg att detta var ett lämpligt sätt att bedriva verksamheten. Nu säger herr Alemyr att det är en folkrörelse som står bakom boken, och en sådan rörelse får man inte kritisera. En framstående företrädare för folkrörelserna, nämligen ordföranden i Motorförarnas helnykterhetsförbund, har varit den som framfört den skarpaste kritiken mot denna bok. Delar herr Alemyr verkligen uppfattningen att det är en fördom att hasch kan vara inkörsporten till svårare missbruk? Delar herr Alemyr uppfattningen, att det bara är en juridisk skillnad mellan alkohol och narkotika och att det inte finns någon socialmedicinsk skillnad? Delar herr Alemyr uppfattningen, att narkomanens symptom i stor utsträckning är betingade av felaktigheter i själva samhällsstrukturen, och menar herr Alemyr att hasch inte är så farligt, eftersom ungdomarna själva kan känna att de inte blir beroende? Jag tycker att detta är en ansvarslös propaganda.
Herr talman! Det är verkligen en ovanlig arbetsmetodik att i andra kammaren stå och läsa innantill ur folkbildningsorganisationers och folkrörelsers kursböcker för att efterhöra om vi andra delar de synpunkter som framföres i dessa böcker. Låt de folkrörelser som ger ut böckerna själva göra upp om innehållet i dem. Det är inte riksdagens eller regeringens sak att diskutera huruvida en mening här och en mening där i en viss bok är sakligt riktig eller inte. Jag sade ifrån i mitt förra anförande, herr talman, att jag inte ville gå in på en sakdiskussion om boken i fråga bl.a. därför att jag inte är expert på det här området. Vad jag är angelägen om att betona är att vi som enskilda människor kan diskutera i den folkrörelse där vi hör hemma; där kan vi kritisera och ta upp en debatt och yrka på ändringar i arbetsformerna. Riksdagen skall inte styra folkrörelserna, utan visa dem förtroendet att själva klara ut sina problem.

Herr talman! Den här upplysningskampanjen om narkotika är finansierad med statsmedel. Boken ingår alltså som ett led i en kampanj mot narkotika men det visar sig — och jag är inte ensam om den uppfattningen, utan den delas av framstående folkrörelseexperter — att den är utformad så att den snarare kan verka i andra riktningen. Då tycker jag att vi som ansvarskännande medborgare och medlemmar av riksdagen skall reagera. Jag noterar med beklagande att herr Alemyr genom sin tystnad i själva sakfrågan solidariserar sig med en sådan här propaganda.

Herr talman! Det är förunderligt hur nya slagord kan ge nytt liv åt en gammal politik. Jämlikhet är ordet för dagen, och denna remissdebatt var bara tio minuter gammal då begreppet och ordet första gången dök upp. Man agerar som om man plötsligt skulle ha kommit på en ny, allt betvingande politisk tes. I själva verket har denna strävan till en ökad likställdhet mellan människor sedan länge varit det dominerande inslaget i en reformpolitik, för vilken det funnits en bred majoritet såväl bland väljarna som bland riksdagens ledamöter. Det innebär i och för sig ingen förnyelse av politiken, om man nu vill kämpa för ökad jämlikhet — det har vi alla var och en på sitt håll länge gjort. Utbildningspolitiken spelar en central roll i den nygamla förkunnelsen. Även här har jämlikhetsprocessen pågått, medvetet, under ett par decennier, men särskilt under 1960-talet har utvecklingen accelererat i ett tempo som ingen vågat räkna med och som ställt samhället inför nya följdproblem. Hittills har man främst strävat efter att ge alla unga en lika stor chans här i livet oberoende av socialgrupp, kön eller bostadsort, och det är, som jag ser det, en landvinning som heter duga. Detta har fått ett sådant gensvar att myndigheternas alla prognoser rörande tillströmningen till universitet och högskolor genomgående överträffats. När dåvarande utbildningsministern Olof Palme i radiokursboken »Skola för demokrati>, just nu använd i studiecirklar, menar, att det finns en minsta gemensam nämnare i de skolreformer som genomförts under de senaste tio, femton åren, nämligen jämlikhetstanken, har han givetvis rätt men bara delvis och inte helt. För det första är det jämlikhetsbegrepp som föresvävar honom suddigt och alltför tänjbart. Att t.ex. räkna in också den ökända universitetsreformen UKAS i jämlikhetskomponenterna, är förvisso djärvt. Den tanken delas ingalunda av alla, allra minst de berörda. För det andra ingår också i reformverksamheten andra tankegångar som herr Palme inte låtsas om, såsom effektivitetssträvan, pedagogisk reformiver, skolans anpassning till samhällets nya krav m.m. För det tredje och sista har socialdemokraterna inte varit ensamma om skolreformerna och deras utformning. Enigheten i beslutsprocesserna har varit påtaglig, men det vill man helst glömma bort i den vulgära propagandan. Mera konstruktivt än att dikta jämlikhetshymner är, synes det mig, att granska regeringens närmaste utbildningspolitiska målsättningar. Om vilka dessa är har vi på sistone gjorts underkunniga genom anföranden av herr Palme, den nye utbildningsministern herr Carlsson och i någon mån statssekreteraren i utbildningsdepartementet. Däremot har finansministern inte sagt något om de pengar som erfordras för planernas genomförande, och det kan vara oroväckande. Av det myckna talandet tycks framgå, att man framför allt avser att satsa på fyra ting: på förskolan, på skolans inre verksamhet som det heter, på det eftergymnasiala stadiet, d. v. s. universitet och högskoleundervisningen, och slutligen på den allmänna vuxenutbildningen. Det är inga dåliga objekt, och oppositionen har givetvis ingenting att invända i och för sig. Om satsningarnas innehåll torde dock i viss utsträckning olika uppfattningar råda. Att bygga ut förskolan så att den blir tillgänglig för alla sex-, femoch fyraåringar, vilkas föräldrar önskar sådan för sina barn, kan alla vara överens om, liksom om att först efter hand överväga att göra den obligatorisk, om och när förutsättningarna därför är för handen. Övervägas bör också om förskolan skall sortera under skolstyrelserna och skolöverstyrelsen. Frågan om en tidigare start för grundskolan bör dessutom enligt min mening inte helt utgå ur debatten. Den skolstart vid sju års ålder som vi har är mycket sen internationellt sett. På denna punkt finns det emellertid argument både för och emot. Vad den satsning på det inre arbetet i skolan som annonserats skall innebära, är det något svårare att få grepp om. Gäller det bl.a. åtgärder för att återställa balansen i fråga om skoldemokrati, något som herr Källstad var inne på genom att upprepade gånger citera generaldirektören i skolöverstyrelsen, måste det hälsas med tillfredsställelse. Det hittillsvarande slagordet har ensidigt varit »eleven i centrum>, och med detta som ledstjärna har mycket gjorts som alla är ense om är riktigt, även om den gamla skolan inte varit så illa elevtillvänd som många nu framställer den. Man kan emellertid inte ensidigt favorisera den ena parten på den andra eller andra parters bekostnad. Lärarna har inte bara haft den i och för sig mycket krävande uppgiften att år efter år svara för undervisning och fostran av stora ungdomskullar. De har därtill fått göra det i en skola, där reformernas materiella för utsättningar släpat efter under många år, och dessutom har de varit tvungna att klara denna krävande uppgift i ett klimat som tyvärr varit präglat av både elevers och utomståendes brist på förståelse för och ibland t.o.m. angrepp på lärarrollen. Många menar — och jag hör till dem — att nu måste man ta itu med både lärarnas och elevernas arbetssituation. Rent skrämmande är den >tio i topptabell» på de av eleverna värst utsatta skolorna i Göteborg, som en tidning där publicerade för bara några dagar sedan. Det är skolor, där lärare tas emot med knytnävar av eleverna och där åtskilliga elever är flitiga gäster hos polisen, elever som knarkar, sniffar och stjäl. Man kan ha förståelse för att lärarna kan drivas till en så kraftig reaktion, att de reagerar handgripligt mot eleverna, även om detta är förbjudet och, jag vill gärna säga det, givetvis inte bör få förekomma. Det är emellertid en fingervisning om vad som dagligen utspelar sig i våra skolor, framför allt på grundskolans högstadium där lärarna på sina håll är lovligt villebråd. En kurator vid den värst hemsökta skolan i Göteborg säger, att många elever vantrivs med teoritvånget, och det är inte underligt att en elev som tvingas in i ett teoretiskt tvång reagerar genom skolk och disciplinsvårigheter. En av svagheterna med den nuvarande grundskolan är, att skolan inte är tillräckligt anpassad till de praktiskt inriktade eleverna. Detta är många lärare överens om. Och tyvärr ger den nya läroplanen som börjar tillämpas 1970 kanske — jag säger kanske, ty den har ju inte verkat ännu — ännu mindre möjligheter till praktiskt arbete. I en av herr Palmes många visioner skall — i en modell — alla elever efter avslutad gymnasial utbildning gå ut i förvärvslivet och sedan efter en tids yrkesarbete ägna sig åt vidare studier. Tanken är i denna form inte ny. Den sammanhänger med de krav på praktik som tidigare har ansetts nödvändiga att uppställa för utbildning av visst slag. Tanken rymmer givetvis mycket av värde men kommer sannolikt att bli bara en vision för lång tid framöver. Bara detta att skaffa korttidsjobb — och meningsfyllda sådana — till alla presumtiva studerande utan undantag bjuder på utomordentliga svårigheter också av organisatorisk art. För åtskilliga kvalificerade yrken är dessutom studietiden lång och studietakten krävande, och skall man över huvud taget kunna få yngre lämpliga krafter verksamma i dessa yrken, torde det vara nödvändigt att de ges möjligheter till fortsatta studier också direkt efter gymnasiet. Skissen till s.k. återkommande utbildning finns i en debattskrift från 1968 års utbildningsutredning, U 68. Det förslag, där U 68 såsom huvudprincip har att alla efter avslutad gymnasieutbildning skall gå till praktiskt arbete, framför dock Palme — det skall erkännas med tillfredsställelse — blott som ett hypotetiskt alternativ representerande en ytterlighet, vilket han också upprepat i dag i denna kammare. I Palmes vision om den återkommande utbildningen inryms alltså inte explicit den tanke på arbetsplikt — observera uttrycket! — för högskolestuderande som faktiskt förs fram i U 68 skriften. Om också herr Palme i sin skiss är försiktigare, i vissa fall klart mera realistisk än U 68 är i sin skrift, delar han dock — förefaller det — utredningens ibland blåögda tro på ett sådant systems välsignelse. Vad beträffar konstruktionen av 1968 års utbildningsutredning kvarstår det krav på dess sammansättning som framfördes före dess tillblivelse, nämligen om sedvanlig politisk-parlamentarisk representation i själva utredningen. Nu är politikerna — jag är en av dem, så att jag vet vad jag talar om — endast placerade i en rådgivande s.k. expertgrupp, vilkens möjligheter att ge ut tryck åt avvikande meningar i utredningens skrifter och så småningom i dess betänkanden är helt oklara. Ensamma beslutsfattare är — som jag brukar kalla dem — fyra höga riksämbetsmän, nämligen statssekreteraren i utbildningsdepartementet, <:universitetskanslern, cheferna för skolöverstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen. En ombildning av utredningen, som sannerligen inte kommer att inskränkas till bara expertbeslut utan vidgar sina överväganden till att omfatta även samhällets och utbildningens framtida utformning i stort, är alltså befogad. Den griper in på samhällslivet, och därför bör politikerna vara med om utredningen helt och fullt från början. Medan ungdomen för närvarande bildligt talat stormar våra universitet och högskolor, växer utbildningsklyftan mellan generationerna, mellan de äldre som i de flesta fall fick nöja sig med sju års folkskola och de yngre av vilka 70—80 procent får gymnasial utbildning. Här är onekligen ett problem av vida svårare natur än det som 1950 och 1960-talens skolpolitiker sattes att lösa. Det förefaller mig vara en utopi, att man skulle kunna skapa ett slags jämlikhet i efterhand. De flesta av de äldre dras med alltför svåra handikapp. De fick bl.a. aldrig på allvar lära sig konsten att inhämta kunskaper. En av det nya utbildningssamhällets väsentligaste förtjänster är att det hos de flesta lägger en grund för fortsatta studier. Även om skolledan sätter in — och det gör den sannerligen ofta — och även om betygen vållar besvikelse, vilket inträffar ännu oftare, har eleverna förvärvat en vana att studera, en vana som de får glädje av när de kanske med några års avbrott återupptar studierna. Det är riktigt att nu ge vuxenutbildningen prioritet. Av människorna i vårt land har 3,5 miljoner bara 6 eller 7-årig folkskola. Nära 1,5 miljoner deltar i någon form av vuxenutbildning. Av dessa har inte mindre än gott och väl 1,2 mil joner valt att göra detta i en studiecirkel. Den vanligaste formen av vuxenutbildning är alltså studiecirklarna, som anordnas av de 12 studieförbund som finns i landet. Studieförbunden har inte något läroplanstvång och kan därför ta upp praktiskt taget alla områden i sin verksamhet. De vuxenstuderandes villkor och motiv är oerhört varierande, men de har ett gemensamt, kunskapstörsten. Vuxenutbildningen bör bli 1970-talets stora reform; på den punkten har jag full förståelse för regeringens intentioner. Det finns emellertid fortfarande många hinder i vägen — sociala, ekonomiska och geografiska. När det gäller uppsökande verksamhet, detta att dra människor till och entusiasmera människor för studier, ligger studieförbundens studiecirklar främst. I sina petita för nästa budgetår satsar skolöverstyrelsen kraftigt på studieförbundens verksamhet. Regeringen gör klokt i att följa den anvisningen. Jag tror — och jag har en hel del erfarenhet — att studieförbunden når dem som bäst behöver utbildning lättare än vad den kommunala vuxenutbildningen gör. Därmed inget ont sagt om den senare. Det har sagts — jag vill sluta med det — att politiker är människor som stundtals skapar problem som de sedan sysslar med. På ett fält, utbildningsområdet, behöver vi under alla förhållanden inte skapa några problem för att få full sysselsättning för politiker. Problemen och uppgifterna finns där redan, pockande på sin lösning. Som tiden nu var långt framskriden beslöt kammaren på förslag av herr talmannen att uppskjuta den fortsatta överläggningen samt behandlingen av Övriga på föredragningslistan upptagna ärenden till morgondagens sammanträde. Undertecknad anhåller härmed om ledighet från riksdagsarbetet fr.o.m. den 30 okt. tills vidare under höstsessionen för deltagande i Förenta Nationernas generalförsamling.